Fru talman! I och med dagens beslut om staten och trossamfunden fullbordas en lång och mödosam process där Svenska kyrkan nu förvandlas till ett samfund bland andra, visserligen med en viss särställning. Det har varit viktiga beslut som hittills fattats inom området. Det har varit beslut vars huvudinriktning vi kristdemokrater bejakar. I vår motion i anslutning till den proposition som vi i dag behandlar har vi tagit upp några synpunkter på kriterierna för fördelning av bidrag och på formerna för kontakt mellan staten och trossamfunden. Detta är kompletterande synpunkter i förhållande till regeringens förslag. Vi står visserligen bakom reservationen i frågan men avstår från att yrka bifall på de punkterna. Av större principiellt intresse är reservationen om de andra trossamfundens, dvs. utöver Svenska kyrkan, möjligheter att få använda sig av systemet för uppbörd av avgifter redan under år 2000. Här är jag något förvånad över konstitutionsutskottets ovilja att ta dessa principiella hänsyn. Utskottet uppvaktades av ett par trossamfund som vädjade om att de skulle få möjligheter att utnyttja uppbördsverksamheten redan från år 2000, i likhet med vad som gäller för Svenska kyrkan. I det sammanhanget sade jag då lite skämtsamt att det finns en del som hävdar att om de fria trossamfunden varit diskriminerade i 900 år betyder det inte så mycket att de diskrimineras ytterligare ett år. Mot detta hade jag då vissa invändningar. Fru talman! Det där med diskriminering under 900 år kanske kan diskuteras vad avser själva tidslängden. Men det är uppenbart att de fria samfunden varit diskriminerade under lång tid. Det är inte så förfärligt länge sedan konventikelplakatet upphävdes. Den formella religionsfriheten har kommit ännu senare, nämligen i mitten av det här århundradet. Nu fortsätter statsmakterna att diskriminera de fria samfunden i ännu ett år, trots att lagen formellt medger de fria samfunden hjälp med uppbörden av en kyrkoavgift i likhet med Svenska kyrkan. Fru talman! Riksdagen har beslutat att stat-kyrkareformen ska träda i kraft den 1 januari år 2000. För att annat trossamfund än Svenska kyrkan ska erhålla hjälp med uppbörd av avgifter krävs enligt lagen om trossamfund, som träder i kraft den 1 januari år 2000, att trossamfundet är registrerat. Enligt förordningen om registrering av trossamfund, som i denna del träder i kraft den 1 januari, ska Kammarkollegiet avgöra frågor om registrering av trossamfund. Enligt lagen om avgift till registrerat trossamfund, som trätt i kraft den 1 oktober 1999, får regeringen besluta att annat registrerat trossamfund än Svenska kyrkan ska få uppbördshjälp. Enligt denna lag ska vidare trossamfunden varje år senast den 3 december till Riksskatteverket lämna de uppgifter som behövs som underlag för att ta in avgifterna, bl.a. uppgift om vem som har eller anses ha samtyckt till att betala avgift. Fru talman! Konstitutionsutskottets majoritet säger att det är angeläget att det i enlighet med principbeslutet uppnås en större likställighet mellan Svenska kyrkan och andra trossamfund i samband med kyrkastat-reformen. Uppgiften att ta in avgiften, som kommer att behandlas som skatt, är emellertid av ingripande karaktär, heter det i betänkandet. Majoriteten talar alltså varmt för större likställighet men - observera - inte om just likställighet. Större likställighet, sade Bill. Större var ordet, sade Bull. Men inte likställighet! Det är angeläget, säger utskottsmajoriteten, att genomförandet av den grannlaga uppgiften att hjälpa trossamfunden med att ta in avgifter inte hastas fram utan förbereds på ett omsorgsfullt sätt. Jag frågar: Är det omsorgsfullt att göra undantag från likställighetsprincipen? Är det en grannlaga uppgift att bryta mot den principen? Fru talman! Riksskatteverket måste för att kunna klara sin uppgift att hjälpa till med uppbörden för trossamfunden erhålla de uppgifter som behövs för att ta in avgifterna under år 2000 allra senast den 3 december i år. Dessförinnan krävs ett beslut av regeringen på grundval av registreringar som ska göras inom Kammarkollegiet. Regeringsbeslutet kan kräva känsliga bedömningar i fråga om de förutsättningar som ges i 16 § lagen om trossamfund och i frågan om vilken form av samtycke som krävs i det särskilda fallet, skriver utskottets majoritet. Fru talman! Känsligheten gäller dock inte likställighetsprincipen. Den tid som återstår före den 3 december 1999 är enligt utskottsmajoritetens bedömning så knapp att det kan ifrågasättas om de beslut som behövs dessförinnan har förutsättningar att bli tillräckligt noggrant beredda. Därför avstår utskottet från att lösa kravet på likställighet. De fria samfunden får finna sig i att bli diskriminerade ännu ett år. Det här brukar kallas den obotfärdiges förhinder. Adjektivet obotfärdig betyder egentligen att någon är ovillig att handla så att synd gottgörs. Numera används uttrycket även i icke-religiösa sammanhang. Den obotfärdiges förhinder betyder att det finns svepskäl för att slippa göra något. Det är en bra definition på KU-majoritetens inställning i denna fråga, en mycket bra definition. Den obotfärdiges förhinder. Fru talman! Man hade kunnat göra något om man velat. Egentligen finns det två möjligheter, antingen ett tillkännagivande till regeringen eller en övergångsbestämmelse, som vi förespråkar i vår motion. det är väl närmast en handbok för Regeringskansliet - framhålls att trots föreskrifter om att en författning ska träda i kraft ett visst datum kan man utan några särskilda övergångsbestämmelser redan innan dess vidta de administrativa åtgärder som behövs för att författningen ska kunna tillämpas i sin helhet fr.o.m. Det hade varit enkelt för utskottet att se till att regeringen vidtog de här åtgärderna genom att vi kommit överens om ett tillkännagivande till regeringen om att hantera de administrativa åtgärderna så att uppbördshjälpen varit likvärdig för alla berörda samfund. Den andra vägen, fru talman, hade också varit möjlig, dvs. med en övergångsbestämmelse som angivit att nödvändiga åtgärder som behövs för att lagen i sin helhet ska kunna tillämpas fr.o.m. ikraftträdandedagen skulle vidtas. Utskottets majoritet - överväldigande majoritet får man väl säga eftersom vi kristdemokrater är ensamma om att försvara likställighetsprincipen - valde att förlänga diskrimineringen av de fria samfunden. Lagen kan alltså inte tillämpas i sin helhet från tiden för ikraftträdandet. Det hela har fått karaktären av moment 22. Regeringen avvisar framställan från vissa trossamfund att åtgärda det hela, och regeringen avvisar det genom en hänvisning till att riksdagen behandlar en motion - dvs. vår motion - i frågan. Riksdagen avvisar motionen bl.a. av tidsskäl. Är det så, fru talman, lagstiftning ska gå till? Är det rimligt att genomföra en lagstiftning som är orättvis och som inte kan tillämpas i sin helhet genom att hänvisa till tidsnöd? Fru talman! Sanningen är nog enkel. Majoriteten av utskottet ville inte ge de fria samfunden rätten att tillämpa uppbördsmöjligheten från den 1 januari år 2000. Däremot är det som ligger bakom den oviljan något höljt i dunkel. Jag uppmanar nu mina kolleger i utskottet: Upp till bevis i debatten! Det finns ju ett antal ledamöter här i kammaren som inte är anmälda på talarlistan, och de får nu chansen till replik: Nils Fredrik Aurelius, Åsa Torstensson och Helena Bargholtz. Vad är det som gör att konstitutionsutskottet av alla utskott nu åsidosätter likställighetsprincipen? Hur viktiga är egentligen principer? Varför ska en lagstiftning inte kunna tillämpas i sin helhet? Och den frågan riktar jag även till de partier som egentligen inte gillar uppbördshjälpen som sådan. Det kan jag ha respekt för att man inte gör. Men nu är det så att vi har den här lagstiftningen. Kenneth Kvist eller Mats Einarsson kanske kan svara på den frågan. Betyder de legala principerna inte någonting för dessa partier? Fru talman! Möjligtvis kan någon tycka att jag skjuter väl skarpt i den här frågan. Men vänta - här kommer artilleriet. I regeringsformen - vår grundlag "Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör uppgifter inom den offentliga förvaltningen skall i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet." Det är ord och inga visor. Jag upprepar: Förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör uppgifter inom den offentliga förvaltningen ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Fru talman! Enligt regeringsformens portalparagraf utövas den offentliga makten under lagarna. I författningskommentaren i den grundlagsbok som riksdagen har givit ut skriver Holmberg och Stjernquist följande: Här fastslås den gamla principen om all maktutövnings lagbundenhet. Och kommentatorerna pekar på att denna princip också omfattar regeringsformens 1 kap. 9 §, den jag nyss citerade. Och de skriver om innebörden av den paragrafen: Lika fall ska behandlas lika. Fru talman! Om riksdagen i dag fullföljer utskottsmajoritetens förslag så innebär det helt enkelt att man underlåter att låta förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör uppgifter inom den offentliga förvaltningen att i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen. Riksdagen medverkar alltså till att lika fall inte kan behandlas lika. Fru talman! Det är ett mycket diskutabelt förslag från majoriteten - mycket diskutabelt. Frågan kan verkligen ställas om vi här - eller rättare sagt ni här - i så fall begår ett uppenbart fel. Och begås ett uppenbart fel så är vägen till lagprövning öppen. Fru talman! Alltså, kan verkligen riksdagen medverka till att principen om allas likhet inför lagen försvåras eller omöjliggörs? Borde inte riksdagen och framför allt just konstitutionsutskottet aktivt verka för att förvaltningsmyndigheter skall - lagens uttryck är just skall - beakta allas likhet inför lagen? Frågan kan möjligen upplevas som retorisk. Men just här i detta fall är den i högsta grad substantiell! Fru talman! I materiella termer handlar förstås frågan om lika möjligheter att använda möjligheten av uppbörd av avgift till trossamfund om miljontals kronor för de fria samfunden. Jag har inte fokuserat på den materiella delen även om den är viktig. För mig är frågeställningen först och främst en fråga om legalitet. Gäller principen om likställighet, allas likhet inför lagen, eller ej? Fru talman! I något meddelande från Riksskatteverket har det framgått att man är oroad över risken för skadeståndsanspråk från enskilda som inte anser sig skyldiga att betala en sådan avgift som här diskuterats. Det må vara hänt att en sådan oro finns. Men möjligen, möjligen, borde man också vara oroad inför att förvaltningsmyndigheter inte kan beakta regeringsformen 1 kap. 9 § med kraven om allas likhet inför lagen. Och möjligen, möjligen borde en och annan också vara oroad inför möjligheten att om allas likhet inför lagen inte upprätthålls av förvaltningsmyndighet andra typer av skadestånd kan resas. Eller är regeringsformen 1 kap. 9 § en papperstiger? I så fall vore det allvarligt. Fru talman! Det är väldigt viktiga synpunkter som jag här har framfört. Mer än 35 år i politiken har förstås gjort mig luttrad. Carl Hammarén lär en gång ha sagt: "Mycket få människor lyssnar med odelad uppmärksamhet på andra, de har ju sin egen replik att förbereda". Det ligger förstås mycket av sanning i det. Därför upprepar jag nu frågeställningen: Hur kan riksdagens majoritet medvetet medverka till att en lag inte kan tillämpas i sin helhet - jag upprepar i sin helhet - fr.o.m. ikraftträdandedagen? Och hur kan riksdagens majoritet medvetet medverka till att förvaltningsmyndigheter inte kan det de ska, nämligen beakta allas likhet inför lagen? Fru talman! Möjligen kan den kritiken riktas mot oss kristdemokrater att vi inte upptäckt detta fel tidigare. Sent ska syndarn vakna heter det. Men någon väckelse i utskottet i övrigt ledde det inte till. Vän av ordning kanske undrar om jag möjligen talar i egen sak. Det gör jag faktiskt inte: Jag kommer att erlägga kyrkoavgift till Svenska kyrkan år 2000. Däremot talar jag i egen sak som medborgare: Allas likhet inför lagen ska gälla. Är det någon som har en invändning på den punkten? Fru talman! Jag ber härmed att få yrka bifall till reservation 3.

Fru talman! I det här betänkandet har Miljöpartiet egentligen bara en invändning. Men det är en mycket viktig principfråga. Jag kan säga att den kanske är diametralt motsatt det som Ingvar Svensson nu har pratat om. Huvudidén i betänkandet är att stöd ska kunna lämnas till registrerat trossamfund i form av statsbidrag eller statlig avgiftshjälp. Målet sägs vara att bidra till att skapa förutsättningar för trossamfunden att bedriva en aktiv och långsiktigt inriktad religiös verksamhet i form av gudstjänst, själavård, undervisning och omsorg. Jag förstår och kan stödja statsbidrag som många ideella organisationer och föreningar får del av och har behov av för sin verksamhet, kanske framför allt för att sådana verksamheter ofta har det svårt ekonomiskt. Men att ge hjälp med uppbörden, med att ta in föreningsavgiften, förstår jag inte alls, särskilt inte som kravet på en sådan hjälp är att samfunden i det här fallet inte bara bidrar till att upprätthålla och stärka samhällets grundläggande värderingar - något som faktiskt inte är så lätt att avgöra från tid till annan - utan att samfunden också ska vara stabila och ha en egen livskraft. Fru talman! Jag anser att just sådana samfund, organisationer och föreningar inte behöver någon avgiftshjälp och förmodligen i det här fallet inte heller något annat stöd. Det känns fel att bidra med att driva in medlemsavgifter samtidigt som samfunden tar emot stora eller små penninggåvor av sina medlemmar. Vore det fråga om för samhället mycket viktiga ungdomssatsningar, eller varför inte handikapp-, bistånds eller äldresatsningar som inte har någon förutsättning att gå ihop ekonomiskt, är det en solidarisk handling att hjälpa till med avgifterna. Men inte i dessa fall. Jag har redan i våras yrkat samma sak vid behandlingen av konstitutionsutskottets betänkande nr 18. Jag är också mycket medveten om att riksdagen har tagit ett principbeslut 1995, men jag tycker fortfarande att det ändå är lika tokigt. Kanske och förhoppningsvis blir det inte så många samfund och livsåskådningsgrupper som kommer att begära hjälpen. Men risken finns, och då är principbeslutet illa ute. Det är hart när omöjligt att ange var gränsen går för vad som ska anses utgöra trossamfund å ena sidan, livsåskådningsgrupper och ideella föreningar å andra sidan, särskilt i ett mångkulturellt och mycket sekulariserat samhälle som vårt. Fru talman! Hur upprätthåller man rättviseaspekten i längden, och var finns de långsiktiga konsekvensanalyserna i den här frågan? Med dessa ord yrkar jag bifall till reservation 2.

Fru talman! Jag har förståelse för Per Lagers inställning att staten över huvud taget inte ska ge någon uppbördshjälp. Det kan diskuteras. Nu finns dock ett sådant beslut. Om man utgår från att Per Lagers reservation faller när riksdagen fattar beslut här i kammaren, vore det inte rimligt att Per Lager då sekundärt stödde den inställning som skulle ge en likställighet i den här frågan?
Fru talman! Ingvar Svensson känner ju till min inställning i frågan, och jag skulle självklart helst vilja att principbeslutet om att ge uppbördshjälp revs upp. Jag har i utskottsbehandlingen förstått att Ingvar Svenssons poäng är likhet inför lagen, något som också jag tycker är intressant och viktigt att diskutera. Just i det här fallet har praktiska omständigheter gjort att uppbördshjälpen inte kan ges förrän efter år 2000. Eftersom jag över huvud taget inte är intresserad av att uppbördshjälp ges, önskar jag att det i stället blir en majoritet för min reservation.
Fru talman! Jag blir något förvånad när Per Lager säger att man får låta praktiska omständigheter styra kravet på allas likhet inför lagen. Jag har, som sagt, förståelse för att han inte vill ha någon uppbördshjälp alls, men vi politiker får många gånger så att säga gilla läget. Är det inte rimligt att man om Per Lagers reservation faller upprätthåller allas likhet inför lagen?
Fru talman! Ingvar Svensson sade själv: Sent ska syndarn vakna. Kanske vaknade man för sent i det här fallet, och jag har förstått att det då är praktiken som avgör resultatet.

Fru talman! Ingvar Svensson vädjar om stöd för sin idé, och om han inte kan få det från partier som sympatiserar med tanken, försöker han få stöd från Miljöpartiet, som inte alls vill ha det. Den som inte alls vill ha det kan lika gärna få det ett år tidigare - man kan fundera över logiken i sammanhanget. Jag ska återkomma till detta men skulle gärna vilja börja med den process som jag har haft förmånen att delta i tillsammans med de flesta av de närvarande under de år som gått. Jag kommer från teologiskt arbete och hade kanske inte riktigt tänkt mig att som politiker få ägna mig så mycket åt teologi som det blivit sedan KU fick de här frågorna på sitt bord Det har dock varit riktigt spännande. Jag har fått lära känna Svenska kyrkan, som självfallet är det trossamfund som mest berörs av den här förändringen. Jag har sett likheter med min egen kyrka, Metodistkyrkan, och även olikheter, och jag har iakttagit hur den här processen växt fram. Jag vill kort beröra den lite grann ur just det perspektivet. Vi som sitter i KU har på den sidan jobbat med detta i fyra år. Processen har pågått i över 40 år. Sedan religionsfrihetslagen 1951-1952 har man diskuterat hur förhållandet mellan staten och Svenska kyrkan ska se ut. I 400 år har det funnits väldigt intensiva band, som gjort att man under vissa tider inte ens kunnat särskilja staten från kyrkan. Kyrkan var liksom sammanväxt med kungamakten. Vi som läst vår historia har kunnat se hur det sekulära samhället har växt ut ur den kyrkliga struktur som faktiskt lade grunden för det land som nu är vårt Sverige. Jag tycker att det här är en alldeles nödvändig och riktigt spännande process. De fria samfunden, Ingvar Svensson, har i väldigt få fall 900 år på nacken, men de har under lite kortare tid drivit på ganska kraftigt för att få den här förändringen. Katolska kyrkan är speciell: Den har funnits före, under och efter den här processen. Jag ska något komma tillbaka till den. Jag har i debatten pekat på det fantastiska att det som vi nu har fått vara med om innebär att staten i realiteten är fri att vara stat och från nyåret inte behöver bry sig över teologiska ställningstaganden vad gäller kyrkan. Ändå tror jag att vi kan ha viss glädje av teologisk reflexion från skiftande religiös bakgrund också i det politiska arbetet. Men det riktigt stora är ju att Svenska kyrkan blir fri att vara kyrka. Jag har sett att man i en av de informationstexter som man nu använder i Svenska kyrkan har valt just den rubriken, och det är välfunnet: fri att vara kyrka. Vi tar nu ett beslut där det sista läggs till rätta för den här reformen, som berör staten i någon mån och Svenska kyrkan i hög grad. Självfallet kommer också övriga trossamfund in i blickfånget. Det som har skilt Svenska kyrkan från de fria samfunden är att Svenska kyrkan har varit reglerad i lag, medan de fria samfunden inte har varit reglerade och inte heller har önskat vara det. Jag tycker att det betänkande som vi nu har att ta ställning till och som jag ställer mig bakom är lite speciellt. Ofta är KU:s betänkanden ganska ordrika, men vi har här samlat oss bakom 13 sidor text medan lagtexten omfattar 45 sidor. Det är både stora och små lagar, i ett slags uppsamlingsheat för att nu få hela reformen i hamn. En av förutsättningarna för att den här reformen över huvud taget skulle bli både politiskt och kanske praktiskt möjlig var att Svenska kyrkan till skillnad från våra grannar i Norge och i andra länder redan i hög grad hade en egen ekonomi. Detta hänger samman med vår finansieringsform. Svenska kyrkan har haft rätt att som kyrklig kommun ta upp skatt för sin verksamhet. Detta är det stora hindret att övervinna i den norska processen, vilken - som jag någon gång har sagt - förmodligen ligger 30 år efter vår. Bl.a. finns ännu inte den behövliga ekonomin och organisatoriska särarten i den norska kyrkan. Vi går nu in i ett nytt århundrade med en ny och modern lagstiftning. Man kan diskutera hur den lagstiftningen ska se ut. På den ena ytterkanten återfinns Miljöpartiet, som säger att kyrkan, religionerna och trossamfunden inte på något sätt ska ha en särställning. De ska likställas med vilken frimärksklubb som helst, och de får själva sköta sina finanser. Har man verksamhet som kommun eller stat vill främja får man söka bidrag. Jag har respekt för den ståndpunkten, även om det lagstiftningsarbete som vi har utfört i Sveriges riksdag under den sista delen av 90-talet har en annan utgångspunkt. Den innebär en tydlig markering av att staten har ett särskilt intresse både av att skapa ett regelverk och av att ge trossamfunden och religionen en särskild roll - inte så att staten styr den, men goda förutsättningar ska ges för arbetet i trossamfunden. Vi har nu haft en process som innebär att det när vi antog lagen om trossamfund och lagen om Svenska kyrkan krävdes två beslut, dels av den gamla riksdagen på våren 1998, dels av den nyvalda på hösten 1998. Det var då som de här principerna lades fast. Den andra ståndpunkten har Ingvar Svensson nu ovanligt hårdfört gjort sig till tolk för i den här debatten. Det är över huvud taget en språklig form som vi hittills inte har använt oss av i debatten om staten och trossamfunden, men självfallet väljer Ingvar Svensson tonläge alldeles själv. Problemet är att såsom Ingvar Svensson går in för frågan och såsom reservationen är formulerad, visar det inte att han är så förment för likställigheten utan att han faktiskt inte begriper vilken process vi har gått in i. Problemet när vi gick in i arbetet var bl.a. hur Svenska kyrkan - som under 400 år varit en så integrerad del av statsapparaten, som har hämtat hela sin rättsliga form från det offentliga sammanhanget, denna nya kyrka som ändå är den gamla kyrkan - ska ges en juridisk ställning. Vi löste problemet med begreppet registrerat trossamfund. Då hade vi skapat en associationsform som var särskilt lämplig för Svenska kyrkan. Svenska kyrkan formulerar i huvudsak själv hur man ser på sig själv, vilken bild man har, det som i teologiska sammanhang kallas för den ecklesiologi man bekänner sig till. Då blir det ganska självklart att samma rättsliga form, registrerat trossamfund, också skulle erbjudas andra trossamfund och därmed ge dem möjlighet att bli registrerat trossamfund. När vi jobbade med denna utredning fanns det hos mig en viss oro för att vi skapade en lagstiftning som innebar att Svenska kyrkan blev ett sådant registrerat trossamfund genom lag och de övriga trossamfunden skulle själva fatta beslut och därmed registreras. Det skulle inte vara någon kontroll, ingen bevakning, ingen statlig lagstiftning, utan helt och hållet ett tillhandahållande av en associationsrättslig form. Nu har vi sett att den oro jag kände var alldeles obefogad. Nu är det närmast kö in i systemet för att få den rättsliga formen registrerat trossamfund. Det var precis vad jag hade hoppats på. Det innebär att varje trossamfund, i enlighet med sina egna traditioner, en del urgamla, en del mer modernt framväxta, kan registreras i enlighet med sin egen självbild. Det är en unik lagstiftning. Staten bestämmer inte vad ett registrerat trossamfund är, den bestämmer bara vissa kriterier som sedan trossamfunden formulerar: "Så här ser vi ut, och nu vill vi registreras!" Det som kristdemokraterna och Ingvar Svensson tyvärr har missförstått helt i processen - det är beklagligt när det gäller den lagstiftande församlingens ledamöter - är att grunden i besluten är frågan om att registreras som trossamfund. För de flesta trossamfunden blir det en enkel process, dvs. ett brev till Kammarkollegiet. Ett trossamfund - som också har anmält frågan till KU för snabbare behandling - är katolska kyrkan, som i dag genom att lagstiftning inte har funnits som har fungerat för Svenska kyrkan har organiserat sitt arbete i huvudsak som en stiftelse. Tyvärr är stiftelseformen rättsligt reglerad i Sverige i dag. Det innebär att en stiftelse inte automatiskt kan gå över i formen registrerat trossamfund. Jag hoppas att katolska kyrkan under år 2000 hinner med den processen. Men hur Ingvar Svensson har tänkt sig att det ska gå till före den 3 december i år är fullständigt ofattbart. Därför, fru talman, har vi ett problem. Reservationerna på kammarens bord ska ju vara möjliga beslut, men om vi skulle besluta i enlighet med kristdemokraternas reservation skulle vi få bekymmer. Då skulle inte lagen om registrerat trossamfund och registreringsprocessen kunna ta fart, men regeringen skulle inte heller kunna erbjuda trossamfunden denna möjlighet. Likställigheten inträffar den 1 januari 2000. Det är en rättslig likställighet. Den 1 januari 2001 blir det en möjlighet till en ekonomisk likställighet. Jag välkomnar detta, och jag tycker att det är en bra reform. Det är en liten plump i protokollet att den sista debatten i ämnet ägnas åt den frågan.
Fru talman! Jag har full respekt för den process Pär-Axel Sahlberg har varit inblandad i när det gäller att föra frågan fram till den position där vi sätter punkt i dag. Frågan gäller inte heller den saken. Pär-Axel Sahlberg radar upp en rad svepskäl och dimridåer kring detta. Jag har pekat på just legalitetsaspekten, nämligen att en lag inte kan tillämpas i sin helhet - allas likhet inför lagen gäller. Det kan finnas alla möjliga krystade förklaringar till att detta inte uppfylls. Grundproblemet i vår kritik är att lagen inte kan tillämpas i sin helhet.
Fru talman! Legalitetsaspekten kan inte i det här sammanhanget bara handla om uppbördshjälpen eller hjälp med kyrkoavgift. Det är detta som är ett så olyckligt misstag från kristdemokraternas sida, dvs. att det ses som en separat fråga. Man kan ha synpunkter på hur det ska göras. Men den stora innovationen i reformen är att i och med reformen om staten och trossamfunden ges för första gången på länge dessa organisationer en ny rättslig form. Det är legalitetsaspekten, dvs. möjligheten att bli registrerat trossamfund. Sedan kommer frågan om att dessa registrerade trossamfund kan få hjälp med kyrkoavgiften och uppbörden. Men det är nästa process. Då går det inte att, som Ingvar Svensson gör, hoppa över det första steget, som är förutsättningen för det andra steget, och säga att det nya systemet i det andra steget inte blir fullt jämställt. Formerna för registrering av trossamfund föregår beslutet som regeringen kan fatta om hjälp till kyrkoavgiften. Så måste stegen tas. Det är ungefär som mitt tre veckor gamla barnbarn. Jag vet att hon måste krypa innan hon kan gå. Jag hoppas att hon inte går på kd-manér och hoppar först - hon behöver träna.
Fru talman! Pär-Axel Sahlberg är i många sammanhang en skämtsam och trevlig figur. Jag undrar om det inte är Pär-Axel Sahlberg som har missförstått regeringsformen och likställighetsprincipen. Han ser detta som en process. Om man ser detta över flera hundra år betyder inte ett år så mycket i sammanhanget. Men låt oss titta på själva lagstiftningen. Är det inte rimligt, Pär-Axel Sahlberg, att en lagstiftning - oavsett vilken - kan tillämpas i sin helhet?
Fru talman! Detta är ett märkligt resonemang. För att tillämpa den lag som Ingvar Svensson är så angelägen ska tillämpas - jag delar Ingvar Svenssons synpunkt - måste vi tala om registrerade trossamfund. I dag den 24 november 1999 finns inget registrerat trossamfund. Inget registrerat trossamfund kan få hjälp med någon kyrkoavgift eftersom det inte finns något sådant. Man får inte glömma en så enkel förutsättning som att något först måste skapas för att sedan gå in i nästa system. Om Ingvar Svenssons idé ska fullföljas - jag har inget problem med själva logiken i idén - skulle vi säga att kyrkoavgiften gäller från den 1 januari 2001 Det hade varit ett helt rimligt beslut, t.o.m. smakfullt. Vad hade det inneburit? Ska Svenska kyrkan lägga sin verksamhet i karantän ett år i väntan på den nya lagstiftningen? Kyrkan skulle inte kunna fortsätta att ta ut kyrkoskatt eftersom det inte finns en rättslig form för det. Det är det problemet som vi har löst - tycker jag själv - elegant. Det innebär ett års leveranstid. Jag tror att katolska kyrkan - som ett exempel - efter det att denna process är färdig kommer att vara tacksam för det året. Katolska kyrkan skulle i dag inte kunna bli ett registrerat trossamfund. Kyrkan hoppas att hitta formen, vilket innebär att man kan behöva skapa en ny associationsform för att sedan bli ett registrerat trossamfund eller att man kan hantera permutationsinstrumentet - vilket förmodligen kräver ett regeringsbeslut. Det finns en process. Ett år är förmodligen kort tid. Kristdemokraterna har alldeles för bråttom.

Fru talman! Sent ska syndaren vakna. Det uttrycket har använts ett par gånger i debatten, och jag får erkänna att jag är en av de syndare som har vaknat sent. Det här är en oerhört komplicerad och svår fråga. Det kände jag i utskottet och när vi har diskuterat här. Det tillkommer många juridiska komplikationer. Jag ställde då upp på KU:s majoritets förslag. Men jag har, som sagt var, vaknat sent - dock, vill jag betona, innan Ingvar Svensson sköt med sitt grova artilleri mot somliga av oss - och kommit till slutsatsen att vi kanske borde ha försökt hjälpa de andra trossamfunden lite mer att också få del av uppbördsmöjligheterna redan fr.o.m. den 1 januari 2000. Kanske vi skulle ha pressat möjligheterna lite mer. Med det, fru talman, vill jag bara säga att jag för egen del i en votering kommer att stödja reservation nr 3.

Fru talman! När man inte har någon reservation brukar man i allmänhet inte anse att man behöver ta upp kammarens tid med inlägg, men outgrundliga är kammardebattens vägar. Och här gavs det ett tillfälle att trots allt säga något på en direkt uppmaning. Låt mig först säga det som är viktigast och se detta ur ett historiskt perspektiv. Jag tror att det här är minst fjärde, troligen femte, debatten i dessa frågor som har hållits sedan principbeslutet 1995. Det speciella med det beslutet var att man började med ett principbeslut, som grundade sig på en partiledaröverenskommelse mellan flera partier. Därefter gjordes utredningar, som så småningom kom med olika delbeslut. Det är en något ovanlig väg, men när man nu ser tillbaka på dessa frågor tycker jag ändå att det har fungerat väl. Vi ville från moderat sida på ett antal punkter ha en annan lösning än den som blivit riksdagens beslut, men det är ändå bara små fel i marginalen. Det stora som sker är naturligtvis att Svenska kyrkan går från att vara offentligt-rättsligt reglerad till att bli en icke offentligt-rättsligt reglerad institution. Däremot kanske man ska, för att något nyansera Pär Axel Sahlbergs - för övrigt utmärkta - framställning, betona att förändringarna inte blir så oerhört stora för kyrkan som det ibland utmålas. Jag tycker personligen att uttrycket skilsmässa är felaktigt att använda i sammanhanget. Mycket kommer att förbli vid det gamla, utom i fråga om just denna mycket principiella synpunkt. Jag tror att de vanliga kyrkobesökarna kommer att märka relativt lite av förändringen, åtminstone till en början. Därtill kommer att riksdagen har beslutat om en rätt lång övergångsperiod, vilket bör framhållas. Ända fram till 2009 är det saker som gradvis, steg för steg kommer i bruk. Vissa bidrag kommer exempelvis inte ens att börja utbetalas från år 2000 utan vara fullt uppräknade först år 2009. Det gäller kulturminnesvård, och det finns andra exempel. Förtroendevaldas rätt till ledighet kommer att leva kvar under en övergångsperiod. Fram till år 2009 bör man alltså se det som en övergångsperiod. Men en förändring har naturligtvis skett, och den har gått förvånansvärt bra. Frågan om uppbörden är intressant av många skäl. Själva konstruktionen av systemet är en punkt där man har anledning att vara lite tveksam. Är det så lyckat att det som kommer att heta kyrkoavgift även i fortsättningen kommer att tas ut precis som en kommunalskatt och därmed också påverkas direkt av de förändringar som riksdagen, med all säkerhet, kommer att göra beträffande grunderna för hur kommunalskatt tas ut? Om det ska ske en förändring där måste det i så fall bli efter en framställan från kyrkan och de andra som kommer i åtnjutande av uppbördshjälp, med en ny debatt om detta och ett nytt beslut. Slutligen vill jag säga till Ingvar Svensson att jag tror att det är ganska tydligt att det hade varit olyckligt att hasta fram en lösning nu, några månader före år 2000, på det sätt som han vill - som i och för sig flera också hade önskat. Jag tror att alla i utskottet, utom de som möjligen har något principiellt emot uppbördshjälpen, var villiga att granska detta och gjorde en ansträngning. Men det är inte så enkelt att hasta fram den här typen av lagstiftning. Det ikraftträdande som sker år 2001 förändrar ingenting i den grundläggande likställigheten från beslutet år 1995, nämligen principbeslutet. Jag tycker att Ingvar Svensson här använder en obiblisk metaforik - han talar om att skjuta skarpt. Förresten kanske den är biblisk, även om man kanske inte brukar associera till det stora fridsbudskapet utifrån den metaforiken, men han sköt nog mest med lösa skott.

Fru talman! Jag hänvisade tidigare till den gröna boken om riktlinjer för författningsskrivning, där det framhålls att trots föreskrifter om att en författning ska träda i kraft en viss dag kan man utan särskilda övergångsbestämmelser redan innan dess vidta administrativa åtgärder som behövs för att författningen ska kunna tillämpas i sin helhet fr.o.m. den dagen. Det är där jag menar att man har gjort den stora missen i det här sammanhanget. Pär-Axel Sahlberg säger att jag har missförstått det här med att det inte finns några registrerade trossamfund. Nej, tacka för det, när man inte kan fullfölja detta eftersom någon någonstans har gjort ett fel på den punkten - om det nu är regeringen eller utskottet tidigare. Det är det som är det stora bekymret, dvs. att man inte kan tilllämpa lagen i sin helhet därför att man inte har vidtagit de här åtgärderna. Jag måste säga till Nils Fredrik Aurelius att jag inte tycker att regeringsformen tillhör kategorin lösa skott.

Fru talman! Som framgår av utskottets text är det en uppgift av ingripande karaktär att ta in de bakgrundsuppgifter som behövs för att Riksskatteverket sedan ska kunna ta in en avgift som behandlas som en skatt. Det finns alltså goda skäl för att vi har den ordning som vi redan har beslutat om, dvs. att själva skatteuppbörden, som kommer att bli avgiftsuppbörd, inte kan ske förrän år 2001 för de andra trossamfund som önskar sådan hjälp. Det glädjande är att intresset har blivit så stort. Från början var kritiken ganska omfattande, och man var egentligen ovillig att ge sig in i detta system. Till det som komplicerar bilden och som gör att det kan krävas en del överväganden hör dels de associationsrättsliga formerna för vissa samfund, som Pär-Axel Sahlberg har berört, dels det faktum att det krävs samtycke av dem som inte tillhör Svenska kyrkan utan ett annat samfund som önskar ge uppbörd. Jag kan också tillägga att det inte är något helt nytt att ikraftträdandet, som är det vi diskuterar, skulle ske i den här ordningen. Det framgår redan av en av de statliga utredningar som kom 1997 om statlig medverkan vid avgiftsbetalning. Man kan också möjligen säga som en sista liten synpunkt att åtskilliga som har tänkt bli registrerade trossamfund är helt inställda på att denna statliga medverkan genom Riksskatteverket vid avgiftsuppbörden inte kommer att ske förrän år 2001. De har inrättat sina förberedelser efter vad riksdagen tidigare har beslutat. Slutligen vill jag till min gode vän Ingvar Svensson säga att det inte är regeringsformen som skjuter med lösa skott, utan det är Ingvar Svensson i sitt anförande.
Fru talman! Vad som står i regeringsformen kan väl inte betraktas som lösa skott, Nils Fredrik Aurelius. Jag vill säga så här till Pär Axel Sahlberg. Han säger att vi nu har denna lagstiftning, antagen med två beslut. Då kan jag replikera med att riksdagen faktiskt godkände att vi gjorde vårt yrkande i vår motion och att utskottet har behandlat det. Vi kan lyfta bort legalitetsbiten. När jag diskuterade med Per Lager tidigare sade jag att jag inte ville - jag respekterade nämligen hans åsikt - att man skulle tillämpa detta system över huvud taget. Men om vi tillämpar detta system borde vi tillgodose lagalitetssynpunkterna.
Fru talman! För i bästa fall sista gången vill jag säga att det var Ingvar Svensson jag citerade när jag sade att det är så att vi får ha denna lagstiftning. Det verkar inte som om Ingvar Svensson har accepterat det. För mig är det inte frågan om en formalism av något slag, utan det är frågan om att vi har valt en struktur som Ingvar Svenssons parti och många andra har ställt sig bakom. Den kräver denna process. Nu, hösten 1999, tycker Ingvar Svensson inte att det är en bra process längre. Det beror närmast på att Ingvar Svensson inte har förstått den problematik som ligger bakom. Det kan faktiskt vara så illa att man inte heller år 2001 kommer i gång med kyrkoavgiften därför att man inte har hunnit med förberedelserna på olika sätt. Legalitetsaspekten måste ta sikte på hela lagstiftningen. Det tror jag också regeringsformen gör. Hur lösa dessa skott är vet jag inte, men man får ändå veta vad man argumenterar kring.
Fru talman! Pär Axel Sahlberg argumenterar utifrån huruvida de olika samfunden ska hinna registrera sig eller inte. Det är ur vår synpunkt sett inte särskilt intressant. Jag tror också att han citerar mig fel när han säger att vi nu har denna lagstiftning. Jag vill påminna mig att jag sade till Per Lager att denna lagstiftning gäller om hans reservation faller. Jag tror att det var så jag uttryckte mig.

Fru talman! Jag skulle vilja börja med att tacka finansutskottet för en positiv behandling av den flerpartimotion som Vänsterpartiet har tagit initiativ till, som handlar om Ekobankens problem med lagen om medlemsbanker. Det är bra att riksdagen nu gör ett tillkännagivande om att lagen ska ändras och att små medlemsbanker ges möjlighet att växa. Det är också kul att redan efter ett år få en motion bifallen här i riksdagen. Syftet med medlemsbanker som Ekobanken är ju inte, som med de kommersiella bankerna, att enbart skapa vinst åt sina ägare. Det är oftast helt andra syften som lockar människor att placera sina pengar i en medlemsbank. Det kan vara en vilja att låna ut pengar till låg ränta till ett särskilt ändamål. Det kan vara att verka för ett ekonomiskt system helt utan ränta. Det kan vara att man vill ta annan etisk hänsyn när man placerar sina pengar. Detta gör att medlemsbanker har ett särskilt problem med att bygga upp ett eget kapital. Medan kommersiella banker kan locka investerare genom en hög avkastning på investeringar är medlemsbankerna beroende av medlemmarnas insatser. Hittills har medlemsbankerna hindrats i sitt växande av lagen som kräver att banken ska ha ett eget kapital på 5 miljoner euro för att balansomslutningen ska tillåtas övergå 100 miljoner kronor. Det är detta som riksdagen nu föreslår ska ändras. Det är då nödvändigt att de nya reglerna utformas på ett sätt som tar särskild hänsyn till medlemsbankers svårighet att bygga upp ett eget kapital. Medlemsbankerna har en viktig roll i svensk ekonomi på flera områden. De är föregångare i andra hänsynstaganden än rent ekonomiska när vi ska placera våra pengar. De bidrar till att öka det demokratiska inflytandet över våra pengar dels genom att bankerna ägs och styrs demokratiskt av medlemmarna, dels genom att de ger ökade möjligheter att styra vad jag som enskild vill låna ut mina pengar till. Dessutom bidrar de till en diskussion i samhället om det orättfärdiga i att ett fåtal kan kontrollera och styra bankväsendet genom sitt ägande av de stora kommersiella bankerna. Jag yrkar därför bifall till hemställan under mom. 2 i finansutskottets betänkande och ser fram emot att Ekobanken och andra små medlemsbanker nu kommer att ges möjlighet att växa.

Fru talman! Jag ska inte alls på något sätt ingå i polemik med Jonas Ringqvist utan ska bara helt kort förtydliga det som redan står i betänkandet. Det är bra motioner som har skrivits. Medlemsbankerna har också en väldigt viktig funktion i detta läge. Jag vill bara klargöra att vi från majoritetens sida och från vårt partis sida har haft väldigt nära kontakt med Finansdepartementet i denna fråga just för att nå en lösning, så att medlemsbankerna kan tillåtas att växa på det sätt som också framförs i motionerna. Det finns en banklagskommitté som tittar på detta. Man har med denna fråga också. Vi förutsätter att detta kan lösas i ett svep. Jag vill också förtydliga det sista som står i betänkandet. Skulle det krångla på vägen, och skulle det vara så att man inte klarar detta inom Banklagskommittén, är vi inte främmande för att lyfta upp frågan ytterligare så att det kan fungera på det sätt som är tänkt. Jag vill förtydliga det. Jag yrkar också naturligtvis bifall till hemställan i dess helhet i betänkandet.

Fru talman! I betänkandet FiU9 tas ytterligare steg mot genomförandet av en registerbaserad folk och bostadsräkning.

Ärendet har diskuterats vid ett flertal tillfällen sedan beslutet togs 1995. Vår uppfattning är heller inte okänd för denna kammare. Vi har genom åren motsatt oss genomförandet och även de förberedelser som gjorts. Vi har i stället förordat en mer begränsad och traditionell folk och bostadsräkning som ska genomföras vart tionde år och som vid behov kan kompletteras med riktade enkäter. Men i grunden är den avgörande frågan hur omfattande den offentliga statistiken ska tillåtas att bli och hur stora och realistiska behoven är. Var går gränsen för en rimlig nivå? Vad är relevanta data? Kommer vi någonsin att uppleva att myndigheter, organisationer och forskare säger: nej tack, nu vill vi inte ha mer? Med modern teknik kan allting samlas och lagras. Om förutsättningar ges kan allting samköras och bearbetas. Men var går gränsen, och vad får det kosta? Yrkesregistret är, som sagt, ett steg i riktning mot en registerbaserad folk och bostadsräkning. Fortfarande gäller det som mina moderata kolleger skrev 1995, nämligen att det bygger på en vag formulering om att tillgodose behovet av statistik för allmän information och ingen avgränsning. Fru talman! Jag ska inte orda mer om detta utan bara konstatera att vi, i enlighet med den gemensamma reservationen från m, c och fp, motsätter oss ett inrättande av ett yrkesregister. Vi menar att ett sådant snabbt kommer att bli föråldrat som en följd av de snabba förändringarna på arbetsmarknaden. Människor kommer att byta arbete oftare. De kommer att vara knutna till olika projekt. Det är en anställningsform som blir allt vanligare och en typ av arbete som inte går att etikettera. Nya yrkesroller uppstår. Andra försvinner. Benämningarna blir betydelselösa. Låt oss använda pengarna till något annat än till att vid ett givet tillfälle till en hög kostnad försöka konstruera en bild som en kort tid senare kan se helt annorlunda ut! Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till reservation nr 1.
Fru talman! Jag vill inledningsvis yrka bifall till reservation 2. Statistik över olika samhällsförhållanden är en viktig kunskapskälla såväl i politiska sammanhang som i andra. SCB:s statistiska årsbok 1999 var ett självklart köp när jag som ny riksdagsledamot kom till Stockholm förra hösten. Men regeringsformen tar också allvarligt på integritetsfrågor. Statligt ålagda skyldigheter att uppge statistiska uppgifter måste ha särskilt lagstöd. Att lämna uppgifter till olika myndigheter tar en stor del av företagens och inte minst småföretagarens tid i anspråk. Kraven upplevs dessutom av många som ett misstroende från myndigheterna. Uppskattningar som har gjorts i jämförbara länder tyder på att kostnaden för inlämnande av uppgifter kan motsvara 2 % av BNP. I Sverige skulle det motsvara ca 30 miljarder kronor. Regering och riksdag måste således vara försiktiga med att använda lagstiftningsinstrumentet för inhämtning av uppgifter om inte uppgiftskraven, paradoxalt nog, ska kväva det som man vill få statistik om. I regeringens nyligen framlagda proposition om yrkesregister m.m. föreslås en ändring i lagen om den officiella statistiken. Syftet, fru talman, är att upprätta ett yrkesregister för alla förvärvsarbetande mellan 16 och 64 år. Registret ska ersätta de uppgifter om yrken som tidigare har erhållits av individbaserade folk och bostadsräkningar. Nu kan yrkesuppgifter inhämtas från officiell lönestatistik och kompletterande uppgifter från andra SCB-register. SCB har också under resans gång övertygats om att man för enmansföretag - ca 180 000 - kan härleda yrkestillhörighet ur branschtillhörigheten. En innehavare av en frisersalong är rimligtvis frisör, osv. Vidare anser SCB att det är möjligt att utesluta företag med en anställd. Återstående uppgifter från ca 110 000 företag som ligger utanför lönestatistiken föreslås dock inhämtas genom lagstiftning efter ett rullande schema; det här finns med i propositionen. En femtedel av de berörda företagen per år konktaktas direkt med en enkät. Visst är det bra att regeringen föreslår att befintliga uppgifter ska användas för att man ska undvika betungande och onödig dubblering när det gäller uppgiftsskyldigheter. Men, enligt vårt sätt att se, är det en felaktig signal från regering och riksdag att ytterligare tynga småföretagen med detta slag av uppgiftsplikt. Det finns anledning att erinra om regeringens nationella handlingsplan för sysselsättning inom EU. Den innehåller fyra punkter varav en handlar om en utvecklad företagaranda bl.a. genom en minskad administrativ börda för småföretagare. Dessa ord måste följas av förståelse för småföretagens arbetsvillkor och av konkreta lättnader i stället för motsatsen. Fru talman! Uppgifterna om yrke bör snarare inhämtas till lägsta möjliga kostnad från andra källor eller med andra metoder. Att man härleder de anställdas yrke från arbetsgivarens branschtillhörighet måste så långt som möjligt vara metoden för de mindre företagen. Detta skulle medföra att man undviker såväl ett betungande administrativt krav från statsmakterna som utgifter på statsbudgeten. Småföretagens livskraft och bärighet måste rimligtvis, fru talman, vara viktigare än detaljeringsgraden på ett register som ändå, som vi har hört tidigare, löper risken att snabbt föråldras med tanke på en allt rörligare arbetsmarknad. EU:s rekommendationer ger oss dessutom möjlighet att undvika tyngande enkätundersökningar till förmån för representativa urvalsundersökningar. Fru talman! Att man dessutom skulle använda en mer detaljerad kodningsnivå än vad som nu tillämpas i lönestatistiken, vilket SCB planerar, skulle medföra ytterligare komplikationer i registreringsarbetet för företagare. Standarden för svensk yrkesklassificering har också en något stötande hierarkisk ordning från högre ämbetsmän och politiker till springpojkar. Det är det här som företagaren möter i ett relativt tjockt häfte. Mot denna bakgrund kommer vi kristdemokrater i riksdagen att avslå liggande förslag om yrkesregister även om vi kan inse värdet i sig av ett aktuellt sådant. Därför har vi också en egen reservation. Regeringen reserverade i 1999 års ekonomiska vårproposition på tilläggsbudget 2 miljoner kronor i ökat anslag till SCB. Syftet var att arbetet med yrkesregister skulle komma i gång under året. Sedan skulle regeringen återkomma till riksdagen med "den lagstiftning som krävs för att inrätta ett yrkesregister". Det har nu skett. Enligt Justitiedepartementet handlade det om att förbereda. Genom direktkontakt med SCB har jag till min stora förvåning fått klart för mig att SCB redan har börjat med detta. Enkäter hade skickats ut när jag ringde till ett stort antal företagare innan propositionen om yrkesregister över huvud taget hade blivit känd för riksdagen i dess helhet. Svarstiden när det gäller de utsända enkäterna gick ut den 8 november 1999, nästan två månader innan regeringens lagförslag föreslås träda i kraft. Regeringen har tydligen inte kontroll över sin myndighet. Beslut om resurstillskott är rimligen inte detsamma som klartecken för att starta en verksamhet som ännu inte har något lagstöd. Det beskrivna händelseförloppet kan knappast stå i överensstämmelse med regeringsformen 8 kap. 3 §. Där stadgas att lagstöd krävs när det gäller att inhämta exempelvis den typ av uppgifter som regeringens planerade yrkesregister ska innehålla. Alternativet, fru talman, är att lagstöd på något sätt redan finns i statistiklagen, men då skulle ju propositionen vara onödig. Fru talman! Jag vill ställa en fråga via fru talman till regeringspartiets representant, Hans Hoff. Jag får tillägga att jag saknar fru talmans partikamrat och Fru talman! Anser Hans Hoff att denna proposition är nödvändig? Hur beskriver Hans Hoff SCB:s agerande om propositionen är nödvändig?

Fru talman! Eftersom det är första gången jag begär ordet i denna kammare vill jag inledningsvis säga att det känns väldigt spännande att tjänstgöra i Sveriges riksdag, samma Sverige som tog emot mig som flykting för 13 år sedan. Jag hoppas kunna bidra till en utveckling mot mer välstånd och frihet i det här landet. Fru talman! I likhet med vad som anförs i motion Fi1 anser Folkpartiet att det föreslagna yrkesregistret snabbt kommer att bli föråldrat och oanvändbart. Vi ställer oss därför avvisande till förslaget att inrätta ett sådant register. Jag ska inte förlänga debatten med detaljer. Den argumentationen kan de som har varit involverade i detta ärende längre än jag bättre, och de kan fortsätta den diskussionen. Jag vill bara påminna om den bild som vi fick skissad för oss i går vid det seminarium som många av riksdagsledamöterna deltog i. Vi såg hur yrkesgränserna har börjat bli mer diffusa och flytande. T.o.m. gränserna mellan tjänstemän och arbetare och mellan ägare och löntagare har blivit mycket mer dynamiska. I det perspektivet är det felaktigt att satsa på storskaliga projekt av det slag som utskottsmajoriteten har föreslagit. Låt oss fatta beslut som överensstämmer med tidens anda! Därför yrkar jag bifall till reservation 1 samt avslag på utskottsmajoritetens förslag och reservation 2.

Fru talman! Riksdagen beslutade år 1995 att det ska genomföras registerbaserade folk och bostadsräkningar. Vid detta tillfälle beslutade också riksdagen att en provverksamhet skulle genomföras i Gävle kommun och Högalids församling i Stockholm, detta för att pröva möjligheterna att bygga upp ett landsomfattande lägenhetsregister. Riksdagen antog samtidigt lagen om provverksamhet vad gäller hushålls och bostadsuppgifter. I 1999 års vårproposition återkom regeringen med investeringar för det fortsatta arbetet med att genomföra registerbaserade folk och bostadsräkningar. Regeringen tog också upp investeringar för inrättandet av ett yrkesregister enligt SCB:s förslag. Den 3 juni 1999 fattade riksdagen beslut om inrättandet av ett yrkesregister samt även om inriktningen för en registerbaserad folk och bostadsräkning inklusive investeringar. Vad gäller inrättandet av ett yrkesregister bestod utskottsmajoriteten av samtliga partier förutom Moderaterna. Vad gäller inriktningen av den registerbaserade folk och bostadsräkningen bestod majoriteten av samtliga partier förutom Moderaterna och Folkpartiet. Besluten fattades alltså av en bred majoritet i Det riksdagen i dag har att behandla är en förlängning av lagen om provverksamhet. Lagen finns utifrån den provverksamhet som bedrivs i Gävle kommun och Högalids församling i Stockholm. Dessutom behandlar riksdagen i dag kompletteringar av statistiklagen för genomförandet av ett yrkesregister. Fru talman! Provverksamhetslagen reglerar den provverksamhet som genomförts för att pröva möjligheterna att bygga upp ett landsomfattande lägenhetsregister och införa folkbokföring på lägenheter. Lagen upphör att gälla den dag regeringen bestämmer, dock senast vid utgången av år 1999. Uppgifterna i det personregister som inrättats med stöd av lagen ska tas bort när lagen upphör att gälla. I betänkandet konstateras att uppgifterna i registren behövs för att bygga upp ett landsomfattande lägenhetsregister och att uppgifterna därför måste bevaras även efter år 1999. Utskottsmajoriteten anser att den tidpunkt då provverksamhetslagen senast upphör att gälla bör flyttas fram till utgången av september år 2001. Vad gäller yrkesregistret framgår det i betänkandet att uppgiftsskyldigheten i 4 och 5 §§ statistiklagen ändras så att uppgiftsskyldigheten även kommer att gälla yrken. Den föreslagna ändringen ska gälla från den 1 januari år 2000. I betänkandet finns två reservationer. Centerpartiet och Folkpartiet konstaterar jag att det som anförs i reservationen saknar relevans. Det som anförs i reservationen berör möjligen det nuvarande systemet men saknar helt aktualitet vad gäller det nya yrkesregistret. Förvånande är att Centerpartiet och juni 1999, nu några månader senare yrkar avslag på en lagförändring som är en konsekvens av beslutet den 3 juni 1999 som Centern och Folkpartiet - och även kd, faktiskt - röstade ja till. När det gäller reservation 2 från Kristdemokraterna konstaterar jag att värdet av ett yrkesregister minskar betydligt om inte de mindre företagens uppgifter ingår. Vikten av detta anser utskottsmajoriteten vara större än en eventuell ökad administrativ belastning för berörda företagare. Fru talman! Jag vill också passa på att ställa en fråga till Per Landgren. I er reservation skriver ni att uppgifterna från små företag bör inhämtas från andra SCB-register. Jag har erfarit att SCB har utrett just denna fråga, dvs. vilka andra register som möjligen skulle kunna användas, och konstaterat att detta inte är möjligt. Min fråga blir då: Vilka möjligheter har Per Landgren hittat som SCB:s utredare inte fann? Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till hemställan i finansutskottets betänkande nr 9 och avslag på reservationerna.

Fru talman! Jag börjar med att konstatera att Hans Hoff inte svarar på min fråga: om denna proposition över huvud taget är nödvändig för yrkesregistret. Jag vill därför upprepa den. Hans Hoffs fråga till mig om vilka andra källor osv. man kan använda besvarade jag i mitt anförande. Det gällde andra källor eller andra metoder, och då var härledningsmetoden den som jag anförde. Detta är en diskussion som har förts med experterna från näringslivet och SCB och som jag har försökt att ta del av och lyssna av. Härledningsmetoden är en möjlighet som Näringslivets nämnd för regelgranskning har föreslagit och som SCB också har gått på vad gäller enmansföretag och företag med en anställd. Det är också möjligt att gå fram med samma metod för andra företag som står utanför lönestatistiken. Men Hans Hoff undvek som sagt, eller glömde kanske, att besvara min fråga: Är den här propositionen över huvud taget nödvändig för verksamheten? Om så är fallet, vad har då myndigheten gjort under hösten?
Fru talman! Jag utgår från att de propositioner och betänkanden som vi debatterar och beslutar om här i kammaren är nödvändiga. Annars vore det att ta upp vår tid i onödan. Det kan väl vara ett svar i sig. Sedan gällde det de möjligheter som Per Landgren har hittat och som SCB:s utredare inte har funnit. Tydligen har Per Landgren här hittat någon tulipanaros, och då uppmanar jag Per Landgren att ta kontakt med SCB i den delen. Jag konstaterar att statistiken är av stort värde för samhället. Vi kan använda den på väldigt många olika sätt. Inte minst när det gäller att t.ex. kunna spåra olika former av lönediskriminering och annat ger yrkesregistret större möjligheter än vi haft tidigare. Vi kan också konstatera att värdet av yrkesregistret minskar betydligt om de små företagens uppgifter inte ingår. Jag skulle vilja ställa en fråga Per Landgren. Det var ju så att den 3 juni yrkade kd bifall till inrättandet av ett yrkesregister och att medel skulle anvisas. Vid det tillfället skulle 180 000 småföretagare beröras. företagare, dvs. 70 000 företagare färre. Då yrkar kd avslag på det som man tidigare har ställt sig bakom. Min fråga till Per Landgren är: Hur kan kristdemokraterna vara så inkonsekventa i sin politik?
Fru talman! Om vi börjar med uttrycket tulipanaros vill jag påstå att det allt var ett höftskott från Hans Hoffs sida. Metoden att härleda från branschtillhörighet är känd av experterna, det är naturligtvis inte någonting som jag har hittat på. Det vore mig fjärran. EU har dessutom rekommendationer om representativa urvalsundersökningar. Med tanke på rörligheten på arbetsmarknaden har i alla fall jag när jag har hört efter fått konfirmerat att värdet av ett yrkesregister inte minskar av den orsaken. Enkätmetoden leder snarare till att uppgifterna snabbt blir inaktuella, eftersom rörligheten är så pass stor. Jag kommer inte ihåg Hans Hoffs sista fråga, men jag vill säga att kristdemokraterna har varit konsekventa. Nu handlar det inte alls om att vi inte vill ha ett yrkesregister, utan om att vi anser att metoden är för betungande. Den är inte bra för småföretagarna. Vår linje är konsekvent. Det tycker jag att Hans Hoff i ärlighetens namn också borde lyfta fram.
Fru talman! Med anledning av det Per Landgren anför om konsekvens vill jag ändå säga att det nu är färre företagare som berörs än som berördes den 3 juni, när kristdemokraterna stod bakom inrättandet av ett yrkesregister. Sedan får väl var och en dra slutsatsen om man är inkonsekvent eller konsekvent i sin politik. Men det är också så att kd anför att yrkesregistret och den uppgiftsinhämtning som ska göras från de mindre företagen kan äventyra småföretagens livskraft och bärighet, som det uttrycks. Det handlar om att de berörda företagarna vart femte år ska fylla i en blankett som tar 1-2 timmar. Jag tycker att det är att lite grann ta till överord.

Fru talman! Dagens betänkande handlar om att en ny lag ska införas om särskild företrädare för barn. Syftet är att stärka möjligheterna att ta till vara barnets rätt när en vårdnadshavare eller någon som vårdnadshavaren står i ett nära förhållande till misstänks för brott mot barnet. Med den nya lagen ska förutsättningarna att utreda brottsmisstankar förbättras och därmed ska fortsatta övergrepp mot barn förhindras. Vi kristdemokrater välkomnar att nuvarande lag kompletteras. Vi menar att det är ytterst nödvändigt att med alla medel skydda utsatta barn. Vi är dock inte helt nöjda med dagens betänkande och menar att regeringen inte fullt ut respekterar barnkonventionens intentioner. Och med det, fru talman, yrkar jag bifall till reservation 1 och reservation 2. Vi står också bakom vårt särskilda yttrande. Ett barn som utsatts för brott måste skyddas. Är det dessutom vårdnadshavaren som har begått brottet mot barnet är handlingen om möjligt ännu mer kränkande för barnet. I denna situation måste åtgärder vidtas för att ge barnet det stöd och den hjälp det behöver.

I betänkandet kan vi läsa att regeringen föreslår att utgångspunkten för lagstiftningen måste vara principen om barnets bästa. Där tycker vi att regeringen borde ha varit tydligare i lagförslaget. Det är framför allt tre punkter som regeringen enligt vår mening har förbisett. För det första: Särskild företrädares uppgift är att i stället för barnets vårdnadshavare, som ställföreträdare, ta till vara barnets rätt under förundersökning och efterföljande rättegång. I uppdraget ligger att samråda och samarbeta med personal på daghem, i skola, socialtjänst och med andra personer som står barnet nära. I betänkandet står det: "Om situationer skulle uppstå där det finns olika åsikter om vad som är bäst för barnet anser regeringen att utgångspunkten måste vara att berörda personer och myndigheter samarbetar och tillsammans med barnet eftersträvar en gemensam uppfattning." Här anser vi i likhet med Socialstyrelsen att konflikter kan komma att uppstå mellan den särskilda företrädaren, offentliga biträdet enligt LVU och andra inblandade kring barnet. Därför hade vi velat ha ett tydligare direktiv inskrivet i lagen, om krav på samarbete. Majoriteten säger i betänkandet att man inte vill gå in och detaljstyra, därför att det skulle kunna begränsa företrädarens handlingsfrihet. För oss kristdemokrater har barnets bästa varit viktigare än rädsla för detaljstyrning, och vi anser i likhet med det som står i betänkandet något tidigare att: "Utgångspunkten för lagstiftningen måste vara principen om barnets bästa." För det andra: Då det gäller barnets ålder skriver regeringen: Även äldre barn har rätt till en särskild företrädare när behov därav föreligger. En bedömning av om ett sådant behov finns ska göras i varje enskilt fall. Detta är enligt vår mening ännu ett sätt att svika barnet. Barn är man enligt FN:s barnkonvention tills man har fyllt 18 år. Jag vet av erfarenhet från arbete med utsatta barn att situationen tvingar just dessa barn att mogna alltför snabbt. Inte sällan fungerar de som mamma eller pappa för sina egna föräldrar. De tar ansvar för det hem de har, de lär sig att ljuga för att skydda, lär sig att tygla och kontrollera sina känslor samt att alltid dölja vad de själva upplever. De gör sig osynliga och stänger ute allt som kan beröra dem. De uppträder ofta mycket moget och behärskat, samtidigt som deras inre är ett enda stort kaos. De längtar efter att någon annan ska ta ansvar, att slippa behöva ta ställning. Här lägger regeringen fram ett förslag som innebär att dessa utsatta barn ska behöva fortsätta ta ansar. De ska själva få avgöra om de vill ha en särskild företrädare eller ej. Varför lägga detta ansvar på ett barn som redan behärskas av solidaritet till sina föräldrar och som brottas med att våga lita på någon eller kanske t.o.m. berätta sanningen? Nu menar regeringen i betänkandet att bedömningen ska göras från fall till fall. Då är min fråga: Vem ska göra den bedömningen? Jag hävdar att regeringen inte följer barnkonventionens intentioner och sviker i detta avseende både sin egen strategi när det gäller att genomföra barnkonventionen och framför allt de utsatta barnen. För det tredje: Vi tycker att det är en rad frågor av praktisk karaktär som hade behövt analyseras bättre. Ett exempel är om pappan har begått brottet och mamman är barnets enda trygga punkt. Ska då en annan person gå in i mammans ställe utan att mamman finns med? Vad händer med eventuella syskon? Vilken roll har det särskilda biträdet? Och hur arbetar biträdet med eller utan de sociala myndigheterna? Därför ställer vi kristdemokrater ett krav, nämligen att lagen bör utvärderas inom två år. Regeringen skriver att den ska följa tillämpningen av lagen samt ta initiativ till en utvärdering då lagen varit i kraft under några år. Vi anser inte att det är tillräckligt mot bakgrund av de frågeställningar som vi har fört fram i vår motion därför att vi tycker att detta är ett så angeläget ärende. Det är också anmärkningsvärt att BRÅ för missvisande statistik över just sexualbrott mot barn. Alla polisanmälda brott där offren är 15-18 år saknas i statistiken. På BRÅ:s hemsida för statistik över samtliga brott redovisas inte sexualbrott mot barn över huvud taget. Detta är också allvarligt, eftersom brottsstatistik ligger till grund för olika beslut i samhället. Och än en gång kan vi konstatera att barnkonventionens intentioner när det gäller ålder inte efterlevs. Enligt barnkonventionen är man barn tills man har fyllt 18 år. Fru talman! Övergrepp mot barn får aldrig accepteras, även om vi inser att brott mot barn är svåra att utreda. Därför är det vår plikt att se till att lagstiftningen sträcker sig så långt det är möjligt för att just skydda barnen. Vi kristdemokrater är besvikna över att regeringen inte tog ett steg till och var lite tydligare i detta lagförslag i enlighet med de punkter som vi har fört fram. Att genomföra FN:s barnkonvention måste tas på allvar. Det räcker inte med att lägga upp en strategi om inget händer i verkligheten.

Fru talman! Jag välkomnar det förslag till ny lag om särskild företrädare för barn som vi debatterar här i dag. Som Ragnwi Marcelind framhöll här tidigare föreslås lagen träda i kraft den 1 januari år 2000. Den innebär att en särskild företrädare ska kunna förordnas för ett barn som är under 18 år då vårdnadshavaren eller någon som vårdnadshavaren står i ett nära förhållande till misstänks för brott mot barnet. Om barnet har två vårdnadshavare som inte är gifta eller som bor tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden, ska det vara möjligt att i stället förordna att en av dem ensam ska företräda barnet. Till särskild företrädare ska förordnas en advokat, en biträdande jurist på en advokatbyrå eller någon annan. Endast den som uppfyller särskilda krav på lämplighet får förordnas. En ansökan om förordnande ska göras av åklagaren hos tingsrätten. Domstolen ska kunna fatta beslut interimistiskt utan vårdnadshavarens vetskap, om det kan antas vara nödvändigt för att barnets rätt ska kunna tas till vara. Förslaget syftar till att förbättra möjligheterna att utreda brott när barn utsatts för övergrepp. Den särskilda företrädarens uppgifter är således begränsade till att i vårdnadshavarens ställe ta till vara barnets rätt under förundersökningen och i efterföljande rättegång. Fru talman! Jag framhöll inledningsvis att jag välkomnar denna nya lag. Det gör jag med vetskap om att det finns alltför många barn som i dag har behov av det stöd som kan ges utanför familjen vid en situation som det är fråga om här. Ett barn som är utsatt för våld av sin vårdnadshavare, eller av någon som vårdnadshavaren står i ett nära förhållande till, har mycket svårt att ta till vara sin rätt. Barnet blir ofta skrämt till tystnad. Vanliga hot är att förövaren ska göra barnet eller familjen illa om barnet berättar. Alltför vanligt är det också att den vårdnadshavare som lever tillsammans med eller har ett nära förhållande till utövaren blundar eller inte vågar ta tag i problemet på det sätt som krävs. Det kan också bli svårigheter att sköta förundersökningen på ett tillfredsställande sätt, eftersom känslor finns med. Därför anser jag att förslaget till lag om särskild företrädare för barn är bra, och det är särskilt viktigt att domstolen ska kunna fatta beslut interimistiskt utan vårdnadshavarens vetskap. I likhet med vad som föreslås i 1 § anser vi socialdemokrater att en särskild företrädare ska förordnas. Dock säger vi, i motsats till Kristdemokraterna, att barnets intresse är avgörande vid bedömningen om behov av ett förordnande finns. Om barnet med hänsyn till ålder och mognad själv kan ta ställning till frågor om förhör och läkarundersökning kan behov av ett förordnande saknas. Om behov av förordnande finns för äldre barn torde i första hand vara beroende av relationen till vårdnadshavaren. Möjligheten att föra talan om skadestånd mot vårdnadshavaren kan också vara av betydelse. Kristdemokraterna har i en reservation fört fram att den särskilda företrädarens befogenheter och hans skyldighet att samverka med andra berörda instanser tydligt måste framgå av lagen. Vi socialdemokrater anser att det tydligt framgår att det i uppdraget särskild företrädare ligger att samråda och samarbeta med personal och personer som kan stå barnet nära - personal på daghem, i skola och andra personer. Detsamma gäller i förhållande till företrädare för socialtjänsten och polisen. Även om barnet är omhändertaget enligt LVU bör den särskilda företrädaren enligt regeringen samarbeta med socialnämnden för att undvika att barnet behöver genomgå fler läkarundersökningar och förhör än nödvändigt. Den särskilda företrädaren ska i detta samarbete vara barnets ställföreträdare i de frågor som gäller förundersökningen och rättegången, medan socialnämnden ansvarar för barnets behov av vård och behandling. Om en situation uppstår där det finns olika åsikter om vad som är bäst för barnet, måste utgångspunkten vara att berörda personer och myndigheter samarbetar och samverkar och tillsammans med barnet eftersträvar en gemensam uppfattning. Vidare anser kristdemokraterna att förslaget inte är riktigt genomarbetat och att en noggrann uppföljning av lagens praktiska konsekvenser ska göras så snabbt som möjligt. Här vill utskottet understryka att det är angeläget att lagen följs upp såväl fortlöpande som genom en mer samlad utvärdering. Men till skillnad från kristdemokraternas yrkande så anser vi socialdemokrater och utskottsmajoriteten att en samlad utvärdering kräver att det finns ett tillräckligt underlag. Fru talman! Därför förefaller det olämpligt att låsa tidpunkten för en utvärdering på ett så snävt sätt som kristdemokraterna föreslår. Med det anförda yrkar jag bifall till hemställan i justitieutskottets betänkande 2 och avslag på reservationerna.
Fru talman! Utgångspunkten enligt regeringens proposition och enligt betänkandet är barnets bästa. Då skulle jag först vilja ställa en fråga till Ann-Marie Fagerström med anledning av att hon hävdar att ålder och mognad ska vara vägledande för om ett barn ska ha en särskild företrädare eller inte. Jag återkommer till frågeställningen i mitt anförande. Anser Ann Marie Fagerström och socialdemokraterna att man ska lägga det ansvaret på redan väldigt utsatta barn som lever under väldigt svåra förhållanden och som har fått fostras till att ta ansvar och verka mer mogna än vad de egentligen är? Vem ska i så fall kunna göra den bedömningen på ett rättrådigt sätt? Vore det inte en bättre idé att låta det vara en självklarhet med en särskild företrädare och att den ställföreträdande personen kunde kliva lite åt sidan om det nu skulle visa sig att barnet är så moget att ta ansvar för denna situation? Barnets bästa är än en gång utgångspunkten, och då säger Ann-Marie Fagerström att regeringen utgår från att ett samarbete ska ske med de olika instanserna kring barnet. Om man har varit ute i verkligheten vet man verkligen hur svårt det är att få till stånd ett samarbete bara genom socialnämnd, BUP och andra instanser som är involverade när barn är utsatta. Det är ett oerhört stort problem. Då skulle jag vilja fråga Ann-Marie Fagerström om hon tror att det problem som i dag finns i verkligheten helt plötsligt ska suddas ut därför att regeringen och utskottsmajoriteten skriver att de utgår från att ett sådant samarbete ska ske.
Fru talman! Vi socialdemokrater skiljer oss inte på något sätt när det gäller detta med att det inte får finnas någon som helst tvekan om att alla barn under 18 år som är i behov av en särskild företrädare ska få tillgång till en sådan. Vi anser att detta framgår av lagförslaget. Vad som skiljer kristdemokraterna och oss socialdemokrater åt är att kristdemokraterna anser att biträde ska finnas vid varje tillfälle. Vi socialdemokrater och utskottsmajoriteten anser att om barnet med hänsyn till ålder och mognad, som vi tidigare har sagt här, självt kan ta ställning till frågor om förhör och läkarundersökning kan behov av ett förordnande saknas. Jag anser inte att barnet självt avgör det. I betänkandet står det på s. 2: "En ansökan om förordnande skall göras av åklagaren hos tingsrätten." Jag menar att man under förundersökningen eller dessförinnan verkligen ser om barnet har det här behovet. Jag vill påstå att det finns äldre barn, i åldern 17-18 år, hos vilka man kan se att de själva klarar av situationen. Det behövs inget biträde. Därför anser inte jag och socialdemokraterna att det ska vara så.
Fru talman! Ann-Marie Fagerström säger att det inte ska behövas vid varje tillfälle men det är just det vi vill undvika. Vi vill alltså att barnen ska slippa utsättas för att själva behöva ta ställning, att själva välja. Just det är nämligen svårt för barn som under en längre tid har varit utsatta och som lever i ett sådant här solidaritetsförhållande till sina föräldrar. Därför ska det finnas en tydlig lagstiftning om att man har en särskild företrädare. I hur hög grad den särskilda företrädaren träder in skulle i så fall kunna vara skillnaden mellan socialdemokraternas förslag och vårt förslag. Det finns en stark kritik mot hur man använder sig av barnbegreppet inom barnkonventionen. Detta kommer igen gång på gång. Senast i dag läste jag att Barnombudsmannen påpekar att barnets bästa verkligen är ett begrepp som man tolkar lite som man vill. Det är väldigt viktigt att vi som lagstiftare verkligen utgår från barnets bästa. Barn är man upp till 18 år. Denna princip måste få vara väldigt rådande när vi ska stifta lagar som handlar om barn, särskilt om utsatta barn. Jag återkommer än en gång till frågan om samarbete. Att tro att, som regeringen säger i sin skrivning, att ett samarbete ska ske med berörda myndigheter är att vara väldigt aningslös och att veta mycket lite om hur det ser ut i verkligheten. Det här samarbetet kommer inte till stånd om det inte finns en tydlig skrivning om att så ska ske och om att det ska vara utifrån barnets bästa - något som vi ju vet tolkas på många olika sätt.
Fru talman! Jag menar inte att barnet ska välja, utan grunden ska givetvis vara att om barnet är i behov av företrädare ska det framgå och då ska en särskild företrädare för barnet tillsättas. Det är mycket viktigt att ha med detta. Samtidigt måste vi veta att särskilda skäl mot ett förordnande ska beaktas. Det måste ge uttryck för proportionalitetsprincipen. Den principen innebär att ett förordnande sker endast om skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för de berörda. Särskilda skäl mot ett förordnande kan vara att det är fråga om ett lindrigt brott och att skadeverkningarna inte väger upp eventuella olägenheter under eller till följd av ett förordnande.

Fru talman! Utsatta barn behöver mycket stöd och ska ha rätt att få det. Vi vuxna måste alltid reagera när barn far illa. Vi får aldrig blunda för brott mot barn. Övergrepp får aldrig accepteras! När föräldrar eller någon som vårdnadshavaren har ett nära förhållande till misstänks för brott mot barn ska en fristående särskild företrädare kunna tillsättas för att bevaka barnets rättigheter. Bakgrunden är att det kan vara svårt att höra barnet då barnet, brottsoffret, kan ha drabbats av något så fruktansvärt som incest eller misshandel. Man kan utgå från att en vårdnadshavare som utfört ett så här hemskt brott, som för de flesta människor är helt ofattbart, inte kommer att sätta barnets bästa i fokus. Avsikten med en särskild företrädare är att underlätta utredningen och att förebygga för att förhindra fortsatta övergrepp på barnet. Fru talman! Den särskilda företrädaren ska vid såväl förundersökningar som rättegångar ta till vara barnets rätt och ska även kunna föra skadeståndstalan för barnet. Misstankar om brott mot barn är det svårt att utreda. Ett barn kan ju t.o.m. ha svårt att förstå att något som det utsatts för är brottsligt. Hur ska barn kunna tro att en nära gör, eller kan ha gjort, dem något illa? Barn förtränger vissa hemska tankar för att överleva, och barn vill vara lojala mot sina nära och kan t.o.m. känna att de står i skuld till dem. När en särskild företrädare behövs ska åklagaren ansöka härom i domstol. Domstolen ska så kunna förordna en advokat eller någon annan som har erfarenhet av liknande arbete och som naturligtvis ska kunna samarbeta med och ha känsla för barn. Företrädaren ska dessutom stå helt fri i förhållande till vårdnadshavaren och berörda myndigheter. Om det kan antas vara nödvändigt för att ta till vara barnets rätt ska domstolen även kunna förordna interimistiskt utan vårdnadshavarens vetskap. Åklagaren ska så snart som möjligt, dock utan men för utredningen, underrätta vårdnadshavaren! Om barnet har två vårdnadshavare som inte är gifta eller sambor ska rätten även kunna förordna att bara den ene vårdnadshavaren ska få företräda barnet. Fru talman! Barnkonventionen fyllde tio år i söndags; det bör alla veta. Låt oss alltid ha barnets bästa för ögonen och därmed sätta barnets bästa i främsta rummet! Som rektor och överförmyndare har jag, tyvärr, mött gripande barnaöden. I vissa av dessa fall räckte det inte med att god man företrädde barnet. Nu kan en särskild företrädare få göra en värdefull insats för att stärka barnets rätt. Utskottet framhåller vikten av att lagen fortlöpande följs för att sedan mera samlat utvärderas. Duktiga förhörsledare som har stor vana av att förhöra barn är positiva till det lagförslag som vi i dag behandlar. Barnets fulla människovärde ska respekteras. Det beslut som vi kommer att fatta blir ett steg på vägen mot ett bättre liv för särskilt utsatta barn. Därför biträder vi moderater utskottets hemställan. Tack, fru talman!

Fru talman! Den lagstiftning som vi i dag ska ta beslut om är oerhört betydelsefull. Det här är ett viktigt steg när det gäller att uppfylla barnkonventionen och att ta till vara barns rätt. Flera av tidigare talare har exakt i detalj tagit upp hur det här kommer att användas och hur det kan påverka. Detta är alltså oerhört viktigt. Många av de sexuella angrepp som barn i dag utsätts för görs av en nära anhörig. Men många av de här barnen saknar möjligheter att över huvud taget hävda sin rätt och även ibland att förstå vad det är som de har blivit utsatta för. Det är när sådana här övergrepp börjat uppdagas - kanske av dagispersonal, skolpersonal eller andra i barnets omgivning - som problemen har uppkommit. Vad som gällt för att kunna läkarundersöka och för att kunna förhöra barnet är att man inte har kunnat gå förbi vårdnadshavaren. Om det nu är vårdnadshavaren som har utsatt barnet för brott har det här inneburit att möjligheterna att utreda misstankar om brott mot barn varit väldigt små. Det har alltså varit svårt. Med denna lagstiftning ger vi nu möjlighet att utse en särskild företrädare för barnet. På så sätt kan man se till att barnet blir läkarundersökt och att det blir förhört. Det innebär ett mycket viktigt steg, och att vårdnadshavaren dessutom inte behöver underrättas är oerhört viktigt. Det finns en klar majoritet i utskottet för detta förslag, men det har också lyfts fram kritik från Kristdemokraterna om att man med denna lagstiftning inte skulle leva upp till barnkonventionen, men då har kristdemokraterna missat viktiga delar. En av de frågor som har tagits upp är möjligheten att utse en särskild företrädare för barnet ända upp tills det har fyllt 18 år. Det är viktigt att poängtera att förslagen i det här betänkandet ger den möjligheten. Men man behöver inte använda sig av den möjligheten om det inte är nödvändigt med en företrädare. Om ett barn som är 16-17 år och självt har vänt sig till polisen för att anmäla brottet, vill vara med på ett förhör och vill genomgå en läkarundersökning finns det ingen anledning att utse en särskild företrädare. Då finns det ändå förutsättningar för att kunna genomföra en förundersökning och senare eventuellt väcka åtal.

Man kan inte heller ha en lagstiftning som vid misstanke om brott tar ifrån alla vårdnadshavare deras befogenheter. Det måste också finnas en grund för detta, och därför kan barnets mognad också vägas in. Men i de fall där det finns fog för det kommer det att utses en företrädare för barn upp till 18 år. Fru talman! När det gäller kravet på samarbete blir jag lite förundrad över Kristdemokraternas starka tro på ord och på att ord kan förändra verkligheten. Ragnwi Marcelind sade tidigare att majoriteten i utskottet uppenbarligen inte hade förstått hur verkligheten ser ut, att det är svårt att få till stånd ett samarbete och att det är många olika instanser som är inkopplade. Jag tror nog att vi i utskottsmajoriteten är mycket klart medvetna om hur det ser ut i verkligheten. Men att som Kristdemokraterna tro att ett krav på samarbete skulle förändra verkligheten gör att jag blir förundrad. Det är tvärtom så, att just för att verkligheten ser ut som den gör - vi vet hur svårt det kan vara med samarbete och vi vet också att man kan dra åt olika håll - är det viktigt med ett samarbete för att lösa konflikter, men i slutänden ska den särskilda företrädaren ta till vara barnets rätt. Det gäller även när det finns motstridiga viljor. När det inte går att få till stånd ett bra samarbete ska den särskilda företrädaren ta till vara barnets rätt. Att i stället ändra lagstiftningen och införa ett krav på samarbete skulle snarare försvaga barnets rätt i de svårare fallen. Fru talman! Jag vill rikta en mycket specifik fråga till Kristdemokraterna som gäller deras reservation nr 1. I reservationen skriver Kristdemokraterna att av lagen bör också framgå att den särskilda företrädaren ska samarbeta med vårdnadshavare och andra personer som finns i barnets närhet. Menar Kristdemokraterna att vi ska lagstifta om att den särskilda företrädaren ska samarbeta med den person som har begått brottet? Det är för oss i Vänsterpartiet obegripligt att man å ena sidan säger att barnet ibland behöver skyddas från vårdnadshavaren och å andra sidan säger att det ska skrivas in i lagstiftningen att företrädaren ska samarbeta med vårdnadshavaren. Med ett bifall till förslagen i det här betänkandet har vi tagit ett stort steg på vägen till att skydda de mest utsatta barnen i samhället. Barnets bästa är det som ska komma i första hand. Därför yrkar jag bifall till hemställan i betänkandet.
Fru talman! Alice Åström inledde sitt anförande med att tala om vilken insikt hon har i hur allvarligt brott det är med barn som utsätts för sexuella övergrepp av sin pappa eller mamma. När det sedan gäller om det ska lagstiftas om en särskild företrädare säger hon att det är en självklarhet "om det är nödvändigt". Hur ställer Alice Åström detta i relation till det allvarliga brott som har utförts mot barnet av pappan? Alice Åström nämner som exempel en 15-16 åring som vill genomgå läkarundersökning och att det då inte finns någon anledning att utse en företrädare, trots att barnet bara är 16 år och trots att barnet har varit utsatt för sexuella övergrepp av sin vårdnadshavare. En särskild företrädare ska ju inte bara vara med vid läkarundersökningen, utan han ska vara med i hela den process som sker runt det utsatta barnet som kanske är skadat på grund av det som barnet har varit utsatt för i väldigt många år. Jag skulle vilja veta vad Alice Åström menar med att det inte är nödvändigt och att det inte finns anledning att utse företrädare annat än i vissa fall. Jag får återkomma till frågan i nästa replik.
Fru talman! Nu gjorde Ragnwi Marcelind mig ännu mer konfunderad. Det finns ingenting i detta betänkande som säger att en särskild företrädare med automatik ska utses i alla dessa fall på grund av brottets art. Hela tiden är det barnets behov av en företrädare som ska vara avgörande. Ragnwi Marcelind sade att det ska utses en företrädare i vilket fall som helst. Bara det finns misstanke om detta brott ska det utses en särskild företrädare. Då förvånar det mig att Kristdemokraterna ställer sig bakom själva grundtanken. Visst kan det finnas ett behov ända upp till dess att barnet är 18 år. Egentligen kan det finnas ett behov ända till dess att man är 30 år. När det gäller den här typen av brott är man alltid barn om det är en vårdnadshavare som har utfört det. Om det finns behov ska en särskild företrädare utses. Ett exempel på när det kanske inte behövs någon företrädare som tar över vårdnadsansvaret är när barnet självt är moget, självt medverkar och kan få stöd från sin omgivning av t.ex. ett syskon, en moster, en faster eller någon annan. Då behövs det ingen särskild företrädare. Då kan jag inte förstå varför man inte ska väga in de behov som finns. Fru talman! Den här lagstiftningen innebär inte att man med automatik kommer att utse en särskild företrädare vid samtliga fall, utan det är behovet som ska vägas in, och i vissa fall finns det skäl att inte utse någon särskild företrädare.
Fru talman! Det är jag också medveten om, Alice Åström. Nu gick Alice Åström medvetet in för att försöka misstolka mig. Hon talar ju hela tiden om hur förbryllad hon blir över oss kristdemokrater. I så fall får jag väl ta på mig uppgiften att förbrylla Vänsterpartiet. Det kanske handlar om att våra ideologier ligger så långt ifrån varandras att vi inte kan förstå varandra. När det gäller att inte ta ifrån vårdnadshavaren alla befogenheter är Alice Åström irriterad över att vi i vår reservation har skrivit att samarbete också ska ske med vårdnadshavare. Det finns alltså vårdnadshavare som är fullständigt oskyldiga. Mamman kan ha varit den enda trygga punkten i ett barns tillvaro, där pappan har varit utövaren och mamman inte alls haft någon insikt om vad som skett med barnet på grund av att man kanske inte har bott tillsammans. Det handlar alltså om att vara flexibel och att se verkligheten, än en gång, som den är. Alice Åström talar hela tiden om barnens behov. Vem är det som avgör barnens behov, Alice Åström? Vem är det som kan se vad barnen behöver? Jag tycker att den här lagstiftningen är bra. Vi ställer oss bakom den, därför att vi tycker att det är oerhört viktigt att barn som utsatts för övergrepp får en särskild företrädare. Men vi tycker att man kunde ha varit lite tydidgare i lagstiftningen och att man framför allt kunde vidhållit att barn är man tills man är 18 år, enligt barnkonventionen.
Fru talman! I betänkandet står det ju att man kan få en särskild företrädare tills man är 18 år. Det är barnkonventionens gräns. Däremot säger man att man kan göra olika bedömningar utifrån barnets mognad. Ska man inte alls ta hänsyn till barnets mognad eller vilka relationer som kan finnas runt barnet? Jag förstår inte Kristdemokraterna i det här fallet, för det handlar ju just om att ta till vara barnets bästa och att barnets behov ska vara vägledande. Det är det som hela barnkonventionen bygger på. Å andra sidan säger Kristdemokraterna att vårt resonemang om att det är behovet som ska vara vägledande är just det som är fel. Vem ska avgöra behovet? Vem ska avgöra mognaden? Detta kommer ju att prövas i varje individuellt fall, och det är åklagaren som är den som kommer att ansöka om särskild företrädare. Då kommer det att finnas människor runt barnen som gjort anmälan, redogör för vad som har skett och vem det är som har tagit kontakt. Det är ju det som kommer att vara avgörande. Det är viktigt att poängtera i denna kammare att barn har rätt att få en särskild företrädare tills de fyller 18 år, och det är exakt det som vi beslutar om. Det får inte bli något missförstånd som säger att äldre barn inte skulle få den möjligheten, för det kommer de att få. Sedan, fru talman, vill jag säga att det är lite synd att Kristdemokraterna i betänkande efter betänkande, när vi egentligen är fullständigt överens om stegen och de viktiga förändringarna, hela tiden måste säga att det och det är fel. Jag tycker att det är viktigt att vi allihop säger att det här är ett så oerhört viktigt steg och att vi nu tar till vara barns rätt.

Fru talman! I dag saknas det någon som kan ta till vara barnets rätt då barnet och vårdnadshavaren har motstridiga intressen i en rättsprocess. Behovet av att stärka rättssäkerhetsskyddet för minderåriga målsägande är angeläget. I dag kan en vårdnadshavare sabotera en utredning genom att vägra låta barnet ställa upp på förhör eller genomgå läkarundersökning. Genom detta lagförslag, som Miljöpartiet varit involverat i och tidigare efterlyst, får nu barn som utsätts för övergrepp av sina föräldrar eller av andra närstående en särskild företrädare som tar till vara deras intressen i rättsprocessen. Vi har tidigare hört vad den särskilda företrädarens uppgifter är, så det behöver jag inte upprepa. Men det är viktigt att den särskilda företrädaren uppfyller de krav på särskild lämplighet som ställs för att ta till vara barnens rätt under förundersökning och eventuell rättegång. Denna särskilda lämplighet kommer de personer som vill ta på sig uppdraget att få en utbildning för. Därför tycker jag att Kristdemokraternas reservation skjuter över målet. Jag tycker att det är viktigare att dessa personer får utbildning än att det står om det specificerat och detaljerat i texten. Vikten av att ta kontakt med människor runt barnet kommer då att särskilt påpekas. Det är viktigt att den person som utses kan sätta sig in i barnets situation och också kommunicera med inte bara barnet utan också med de människor som finns i dess omgivning. Det är ett mycket svårt arbete, och det måste vara en person med mycket stark integritet som sätter barnet i främsta rummet. Det är därför viktigt att följa upp hela lagförslaget och även de personer som utses till särskilda företrädare. Det står också mycket tydligt att vi kommer att följa upp att det sker en utvärdering. Att då säga att det ska ske efter exakt två år tycker jag också är att skjuta över målet. Det räcker med att säga att efter ett tag kommer denna utvärdering att ske. Gränsen 18 år har diskuterats här. Här finns också en reservation från kristdemokraterna. Men i lagtextens 1 § i slutet av betänkandet står det att när det finns anledning att anta att ett brott som kan föranleda fängelse har begåtts mot någon som är under 18 år, skall en särskild företrädare förordnas för barnet om en vårdnadshavare eller nära anhörig kan misstänkas för brottet. Sedan står det i slutet, för att man ska kunna vara lite flexibel så att det inte blir absurt, att särskild företrädare inte ska förordnas om det med hänsyn till barnet är obehövligt eller om särskilda skäl talar emot det. Det primära är att den särskilda företrädaren utses, men sedan finns den känsligheten att det beror på om det inte uppenbart behövs. Det är alltså inget helt styrande krav. Fru talman! Med detta lagförslag kommer rättssäkerheten för barn att öka. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan i betänkandet.
Fru talman! Jag måste än en gång få poängtera att det förslag som vi kristdemokrater företräder i den här debatten är ett förslag som är generösare mot barnet. Vad diskussionen hela tiden kommer tillbaka till är om barnet ska behöva utsättas för den press som det innebär att välja om det ska ha särskild företrädare eller inte. Alice Åström försökte tidigare, och nu också Kia Andreasson, framställa det som att det är fråga om, som Kia Andreasson sade, känslighet när det gäller om det inte uppenbart behövs. Men det är just detta att utsätta barnet för trycket att behöva välja som vi tycker är fel, särskilt mot bakgrund av vad de här barnen har varit utsatta för under lång tid. Jag menar att det är naivt att tro att vuxna barn - 15-17-åringar - inte skulle kunna förmås att faktiskt tacka nej till särskild företrädare, alltså genom påtryckningar av och solidaritet med kanske t.o.m. förövaren. Därför ansåg vi det angeläget att sträcka sig lite längre i skrivningen när den här lagen skulle beslutas.
Fru talman! Det framställs som om vi skulle ta mindre hänsyn till barnet. Men för oss är barnet i centrum. Det är för barnets skull som detta finns. Det är inte så att vi utsätter barnen för en valsituation, utan det står, som jag sade, i lagtexten att denna särskilda utredare skall, vilket är ett starkt ord, utses. Det är det vanliga. Men om det är uppenbart att det inte behövs - det kan finnas sådana exempel - ska inte utredare utses. Jag tycker inte att detta är någon motsättning, utan här är det barnets bästa som är det primära.
Fru talman! Det var barnens bästa som styrde oss också när vi skrev den här motionen. Kia Andreasson säger än en gång, precis som lagtexten och betänkandet: Om det är uppenbart att det inte behövs. Då är vi tillbaka i den frågeställning som vi hade från början. Alice Åström säger exempelvis att det är åklagaren som gör den bedömningen. Men vem kan göra en riktig bedömning av om det verkligen behövs? Det kan handla om ett barn som har varit utsatt för sexuella övergrepp från sin förälder - kanske under många år. Vem ska utifrån kunna göra bedömningen om det behövs en särskild företrädare? Vi anser att det borde ha varit självklart att en särskild företrädare ska finnas. I så fall kan denne, som jag sagt tidigare, träda åt sidan om det skulle visa sig att barnet kunde hantera den här frågeställningen så självklart och så uppenbart som lagtexten säger. Vi menar att det är en självklarhet att barnen ska ha rätt till detta.
Fru talman! Det är precis det som vi i majoriteten också anser; att barnen ska ha rätt. Därför står det i lagtexten att en särskild företrädare för barn som är under 18 år ska utses. Jag anser att det här är tydligt. Men när det med hänsyn till barnet är obehövligt ska det inte tillsättas med tvång. Det är det som jag tycker är det viktiga.

Fru talman! Jag ville bara gå upp igen, för nu blir debatten lite förvirrad när det gäller vad det är vi beslutar om och hur barnen får ett skydd. Den här lagen syftar till att förbättra förutsättningarna för att utreda sådana här brottsmisstankar och säkra det här. Då får den särskilda företrädaren följa med barnet under rättegång och alltihop. Om nu barnet medverkar så att alla brottsmisstankar kan klaras ut, då behöver man inte utse en särskild företrädare. Men för den skull blir inte barnet lämnat utan stöd, tvärtom. När man inte behöver ha en särskild företrädare för att utreda brottsmisstanke utser man i stället ett målsägarbiträde. I fråga om målsägarbiträde gäller att vid misstanke om brott enligt 6 kap. brottsbalken, dvs. sexualbrott, ska målsägarbiträde förordnas. Barnet blir inte lämnat. Särskild företrädare blir det när man ska kunna utreda brottsmisstanke när en vårdnadshavare eller någon i närheten skulle kunna förhindra att brottet utreds. Barnen blir inte lämnade utan företrädare, utan hjälp. Om brottsmisstanken kan styrkas och allt det här kan göras har barnen fortfarande sina biträden som skyddar dem hela vägen. De blir inte lämnade åt sitt öde för att de inte har fått en särskild företrädare. Det tycker jag är viktigt att poängtera i debatten.
Fru talman! Det är ett beprövat debattknep som Alice Åström använder sig av väldigt många gånger att tala om att ingen annan har förstått någonting men att Alice Åström har hela bilden väldigt klar för sig. Jag vill än en gång understryka att det är tre punkter som det handlar om, som vi har tyckt vara självskrivna. Barn ska ha rätt till särskild företrädare om de har varit utsatta för sexuella övergrepp av en förälder. Det ska man inte behöva välja. Vi tycker att det ska vara självklart att det skrivs in att samarbete ska ske med de berörda parter som finns runt barnet och att det inte ska ske godtyckligt. Vi tycker att det är angeläget att barnkonventionens intentioner efterlevs, alltså att man är barn tills man har fyllt 18 år. Jag hoppas i alla fall att Alice Åström fattar att det var det vi ville med den här debatten.
Fru talman! Då är det ändå förvånande att Kristdemokraterna inte har motionerat om att en särskild företrädare ska utses i alla fall när de här brottsmisstankarna finns, för det är inte den lagstiftningen vi antar. Sedan är det inget beprövat debattknep, och det är inte så att det bara skulle vara Alice Åström från Vänsterpartiet som har begripit det här. Vi har en mycket klar majoritet. Hela utskottet, alla partier, utom Kristdemokraterna har förstått att det är exakt så här det är. Det är snarare Kristdemokraterna som i det här fallet tydligen inte har förstått vad som står. Det är viktigt att poängtera att barnen inte blir lämnade utan skydd. Man måste ju skilja på vilka olika roller vi har i rättsväsendet och vad det är vi utser. Det här med särskild företrädare är en mycket specifik roll som man ska ha. Barnen får sitt stöd när det gäller målsägarbiträde. De kommer att få sitt stöd under rättegången, någon som tar till vara deras intresse, även om de inte har fått en särskild företrädare utsedd. Men, fru talman, återigen är det förvånande. I debatten har jag förstått att Kristdemokraterna anser att det här skulle införas i alla fall där den här brottsmisstanken finns. Det är inte så lagstiftningen är. Kristdemokraterna har heller inte reserverat sig eller skrivit någon motion om att det ska vara på det här sättet. Men i debatten har jag förstått att det är det man vill.
Fru talman! I debatten har jag förstått att Alice Åström inte har läst vår motion. Hon har inte heller lyssnat på mina inlägg. Jag har redogjort väldigt tydligt för vad det handlar om. Det framgår väldigt klart av vår motion och våra reservationer att det är barnets bästa som kommer främst för oss. Barnkonventionens intentioner ska följas och efterlevas.

Fru talman! Vi ska nu övergå till något som möjligen är mer jordnära. Det hade varit intressant att gå in i den tidigare debatten men jag får avstå från det. Vi ska tala om ny bokföringslag. Det är ju ändå så att vi här i kammaren är helt överens om att samfällt stå upp mot den ekonomiska brottsligheten. Då tycker jag och mitt parti att det är väldigt viktigt att lagstiftningen fungerar. Det är liksom grunden för hela den här verksamheten att vi har en bra och tydlig lagstiftning. De speciella brott som blir särskilt aktuella i ekosammanhang är borgenärsbrotten. Grundpelaren för att beivra borgenärsbrott är bokföringslagen, bokföringsbrottet. Bokföringsskyldigheten är helt grundläggande för att man över huvud taget ska komma någonvart i de här hänseendena. Det tror jag också i och för sig att vi är överens om. Då lägger regeringen fram ett lagförslag som allvarligt kritiserats av de brottsbeivrande myndigheterna. Riksåklagaren är mycket kritisk. Jag tillåter mig att bara citera ett avsnitt beträffande en punkt som jag särskilt har framhållit i vår reservation. Riksåklagaren säger följande: "Jag avstyrker förslaget om slopande av den s.k. varannanlänksprincipen. Detta eftersom förslaget skulle medföra en generell sänkning av räkenskapshandlingarnas värde ur bevis och kontrollsynpunkt. Redovisningskommittén diskuterar möjligheten till att samtidigt med slopandet av varannanlänksprincipen införa ett krav på att åtminstone en länk i bokföringen ska utgöras av elektroniska dokument. Detta avfärdas dock med motiveringen att de datortekniska rutiner som utmärker de elektroniska dokumenten ännu inte vare sig hindrar olovlig manipulation eller garanterar att man i efterhand kan se vilken eller vilka uppgifter som har ändrats och på vilket sätt. Vidare skulle en sådan lösning medföra betydande merkostnader för det stora flertalet bokföringsskyldiga. De ovan redovisade uttalandena åskådliggör enligt min uppfattning att förslaget om slopande av varannanlänksprincipen innebär negativa effekter ur bevisoch kontrollsynpunkt." Sedan har vi statsåklagaren för speciella mål, överåklagare Gunnel Lindberg, som enligt min uppfattning är en av de åklagare i Sverige som har störst erfarenhet av ekobrottmål. Hon säger sammanfattningsvis: "Jag anser att förslaget innehåller så många grundläggande brister att det inte utan en fullständig omarbetning kan läggas till grund för lagstiftning. Jag ställer mig bakom de övergripande mål kommittén har ställt upp men anser att den har misslyckats att föra ner dessa mål till konkreta förslag." Avslutningsvis i citatsamlingen kommer jag till Ekobrottsmyndigheten. Det är vår stora nyskapelse här i samhället för att verkligen få ett kraftigt vapen mot ekobrottsligheten.

EBM avstyrker därför föreliggande förslag till ny bokföringslag." Det är egentligen gåtfullt att regeringen lägger fram ett förslag när man har fått ett sådant remissutfall. Jag har inte uppfattat att den sittande regeringen på något vis skulle vilja medverka till att främja ekobrottslighet i Sverige. Man talar mycket om en avvägning. Det är klart att det alltid finns avvägningsproblematik vid lagstiftning. Men jag har heller inte mött några intensiva krav på att det är så bråttom med att revidera bokföringslagen. Det är en ganska teknisk lagstiftning. Det är klart att även där ska datorerna och tekniken kunna utnyttjas fullt ut. Men det finns väl ingenting som säger att det måste göras i en sådan takt att ett väsentligt samhällsintresse måste trädas för när. Jag tycker att det är utomordentligt gåtfullt. Näringslivet har inga övergripande problem just nu. Det rullar på ganska bra. Det måste vara utomordentligt marginella ekonomiska incitament som föreligger på den kanten. Därför finns det enligt min mening ingen anledning att hasta på. Man får väl vänta till dess att man kan tala om de elektroniska dokumenten med elektroniska signaturer, och vad det nu är för någonting som måste till för att man ska ha en fullständig trygghet. För mig förefaller det som att tekniken redan finns i dag och att man alltså kan föreskriva i enlighet med den teknikhöjden. I vart fall förefaller det som att man kommer att nå målet inom ett halvår eller så. Det går inte att förstå varför det är så bråttom. Sedan har det under ärendets handläggning i lagutskottet uppkommit en egendomlighet. Vi blev uppvaktade av en förening som har bildats av ett antal stora organisationer i riket - Företagarnas Riksorganisation, Svenska Bankföreningen, Sveriges Industriförbund, Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet. De är väldigt kritiska till lagens utformning beträffande arkivering och innebörden av maskinläsbart medium. För en lekman på det här området är mystiken stor beträffande vissa begrepp och företeelser. Men jag tycker att det är besvärande att den typen av tunga aktörer framför en sådan kritik och vi i utskottet inte gör någonting åt detta. Det är klart att vi kan tycka att det har kommit upp i sista sekunden, att de får skylla sig själva, och att vi har lite sådana resonemang. Men som lagstiftare kan man inte ta sådana subjektiva hänsyn. Vi måste se till att vi får materiellt sett den bästa lag som vi kan få med känd kunskap. Därför tycker jag, precis som moderaterna har framhållit, att det varit i sin ordning att vi skjutit upp ärendet och begrundat dessa påpekanden och sett om vi inte kunnat göra några förtydliganden så att det inte blir något problem med rättstillämpningen. Det är väldigt egendomligt att vi ska lagstifta om någonting som vi nästan vet är ett problem redan när det nu ligger på vårt bord, och detta av skäl som är rent formella. Hade enskilda människors väl och ve stått i omedelbar fara hade jag kunnat förstå att man måste skynda, men här har vi det stora tunga näringslivet. Det kan inte finnas några sådana akuta situationer när man själv kommer och säger att man vill ha ett förtydligande. Det är olyckligt att ett i grunden mycket allvarligt ärende blir hanterat på det här sättet. Jag vet inte om en förklaring är att det är tekniskt så svårt att det är många som inte har möjlighet att sätta sig in i det, och på det viset glider ärendet bara i väg i teknikernas händer. Min taltid går nu ut. Jag yrkar bifall till reservation 2 under mom. 1.

Fru talman! Folkpartiet har reserverat sig på flera punkter angående den nya bokföringslagens text. Den del jag nu vill tala om har med arkiveringstiden för bokförda dokument att göra. Vi har yrkat på en kortare arkiveringstid framför allt när det gäller elektroniska dokument. Reservationen förklarar denna ståndpunkt mycket tydligt: "Utskottet kan för sin del konstatera att långa arkiveringstider leder till merkostnader för de bokföringsskyldiga. Särskilt problematiskt blir det, om bokföringen är datorbaserad, att den bokföringsskyldige måste bevara också sådana program och sådan teknisk utrustning som krävs för att det skall vara möjligt att bearbeta och skriva ut bokföringsuppgifterna." Fru talman! Politiker kan inte kontrollera teknikens framfart i vår tid. Jag undrar om det vore klokt att försöka göra det. Just elektroniken, den nya informations och kommunikationstekniken, galopperar i våra dagar. I förmiddags kunde vi höra på radio nyheten om en datormus som kan kontrollera identiteten hos personen som hanterar en dator. Fingeravtryck registreras av musen, och datorn öppnar sig bara för den person vars finger svarat rätt på identitetskontrollen. Jag tror att mycket få av oss som sitter här i dag i går kunde tänka sig en sådan mus. Vi kommer att befinna oss i den situationen oerhört ofta den kommande tiden. På så sätt förändras och förbättras hela tiden alla våra system för vidareföring av information och kommunikation. Alltfler transaktioner kommer i nära eller mer avlägsen framtid att gå via osynliga sekundsnabba kommunikationskanaler som vi i dag inte ens kan föreställa oss. Den snabba takten i förnyelser och förbättringar tvingar företagare och andra aktörer att ständigt byta ut datorer och kommunikationssystem. Att i en sådan situation skriva en lag som i detalj talar om hur elektronisk information under många år ska bevaras - är det att svara på nutidens krav? Vi tror inte på en sådan lösning. I avvaktan på en klarare bild av de kommande årens teknik vill vi gärna skapa förutsättningar för en företagarvärld som förnuftigt hanterar de nya teknikerna. Därför yrkar vi att tiden för arkivering ska kortas till sex år. Vi är också rädda för nya svårigheter som kan drabba småföretagare. Var och hur ska de bevara redan föråldrad datautrustning och oanvändbara datasystem? Var ska de finna kunniga tekniker som kan läsa ut information bevarad på program och hårdvara som ingen längre känner till? Hur mycket kommer det att kosta? Fru talman! Av tidsskäl yrkar jag bifall endast till reservation 4, men står naturligtvis bakom Folkpartiets övriga reservationer.

Fru talman! Detta betänkande handlar om en ny bokföringslag som ska reglera kretsen av bokföringsskyldiga, räkenskapsår, löpande bokföring och arkivering av räkenskapsinformation. Kretsen av bokföringsskyldiga utvidgas till att i princip gälla alla juridiska personer oavsett om man bedriver näringsverksamhet eller inte.

Staten ska genom Bokföringsnämnden bära huvudansvaret för detta. Bokföringsnämnden ska ha ansvaret för utvecklandet av god redovisningssed i frågor om löpande bokföring och arkivering. Vi samlar nu alla som är bokföringsskyldiga i en och samma bokföringslag. Den nuvarande bokföringslagen har varit i kraft i 25 år och regelverket är i dag splittrat, omodernt och föga anpassat till den informationsteknik som vi nu har möjlighet att använda. Arbetet med att utarbeta den nya lagen har pågått sedan 1991, när en kommitté som kom att kalla sig Redovisningskommittén startade sitt arbete. Det första delbetänkandet behandlades av riksdagen 1995, när några nya lagar om årsredovisning för kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag infördes av riksdagen. Nu har vi således att ta ställning till den del av kommitténs arbete som omfattar bokföringslagen och som kommit till riksdagen genom proposition 1998/99:130. Det kan särskilt noteras att lagförslaget inte innehåller någon lagstiftning om "mjuka tillgångar" i balansräkningen - det som brukar kallas humankapital. Inte heller gäller det några personalekonomiska redovisningar. Utskottet har i föreliggande betänkande behandlat en rad svåra frågor. Vi har på några smärre punkter föreslagit ändringar i propositionens förslag. Det handlar om ikraftträdandetidpunkter och övergångsbestämmelser. Vi har överlämnat ett lagförslag till skatteutskottet av samordningsskäl. I övrigt föranleder de i propositionen framlagda lagförslagen inte något uttalande från utskottets majoritet. Det har under motionstiden kommit ett antal motioner som har behandlats i utskottet med anledning av propositionen. I en motion skriven av Kristdemokraterna går man så långt att man vill återförvisa hela propositionen till regeringen för ytterligare beredning. I utskottsbehandlingen anslöt sig Moderaterna till samma tankegångar, vilket betyder att två partier har lämnat in reservationer med innebörden att vi i dag inte ska anta den nya bokföringslagen. Propositionen föreslås återförvisas. Centerpartiet och Folkpartiet tycker att små företag med liten omsättning borde kunna tillåtas tillämpa den s.k. kontantmetoden till ett högre belopp än det som lagförslaget medger. I förslaget medges att man inte behöver bokföra en faktura innan man har betalat den om den årliga omsättningen understiger 20 basbelopp, vilket år 2000 är omkring 730 000 kr. Reservanterna tycker att gränsen borde vara 1 miljon kronor. Folkpartiet har också en reservation om arkiveringstidens längd, som vi hörde i anförandet nyss. Det föreslås i betänkandet att arkiveringstiden ska förbli tio år, men reservanten vill korta tiden till sex år med hänvisning till att det blir svårt och kostsamt att behålla gammal datorutrustning så länge som tio år. Folkpartiet har också reserverat sig för att reglerna för förvaring av räkenskapsinformation och utrustning utomlands ska mjukas upp ytterligare. Motiveringen är att internationellt verksamma koncerner numera i stor utsträckning samordnar administrationen för koncernens företag i gemensamma enheter med placering i något av de länder man är verksam i. Centerpartiet och Folkpartiet har slutligen en reservation som handlar om arkiveringskraven. De anser att kraven på säkerhet vid överföring till annat medium bör gå före kravet på att behålla det medium där informationen har lagrats. I betänkandet föreslås att det kan ske först efter det tredje året. En majoritet av utskottets ledamöter föreslår avslag på samtliga reservationer och bifall till utskottets förslag. Det är en orimlig tanke att återförvisa hela propositionen med hänvisning till att vissa frågor omkring säkerheten och möjligheten att bedriva ekobrottsutredningar inte anses tillgodosedda. Vi kan inte se att kontrollmöjligheterna har försämrats med det nya förslaget. En ny bokföringslag ställer givetvis krav på att man ska kunna använda elektronisk överföring och ny teknik, men att säga att det bara tillgodoser näringsidkarnas önskemål om förenklingar och flexibilitet är att gå väl långt. Vi kan inte se att de bestämmelser som nu införs innebär någon ökad risk för ekonomisk brottslighet jämfört med den lagstiftning som vi nu avser att lämna bakom oss. Vi ställer stora krav på att originalhandlingar ska bevaras i det skick som de kom till det bokföringsskyldiga företaget. En av reservanterna anser också att vi borde ha tagit tillfället i akt att lagstifta om elektronisk signatur, vilket anses vara ett säkert sätt att garantera äktheten av en elektronisk originalhandling. Vi vet att tekniken finns, och att det finns en möjlighet att den kan vara säker - kanske t.o.m. i framtiden säkrare än att använda papper som vi gör i dag. Det får bli en uppgift för Bokföringsnämnden att följa utvecklingen och komma med förslag till regeringen om en lagändring om det inte går att ändra föreskrifterna inom ramen för befintlig lagstiftning. Det som möjligen kan bli föremål för lagprövning är om kod kan jämföras med underskrift. Efter vad jag har hört bygger den elektroniska signaturen på unika koder mellan avsändare och mottagare. När den dagen kommer då elektronisk signatur kan tillämpas fullt ut i hela näringslivet och i den offentliga förvaltningen kommer den säkert också att användas. Näringsliv, offentlig förvaltning och berörda myndigheter brukar inte avstå från att ta i bruk ny teknik, särskilt inte om det gynnar den egna verksamheten. Men först måste frågan utredas och eventuellt bli förmål för lagstiftning. De elektroniska signaturerna har inte bäring enbart på ekonomisk redovisning. De kan också komma att omfatta fler områden. Ett sådant är exempelvis elektronisk handel. Fru talman! Därmed vill jag yrka bifall till samtliga hemställanspunkter i betänkande LU2 och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Jag tycker att Rune Berglund något mer kunde beröra de bekymmer som har framhållits av Riksåklagaren, Ekobrottsmyndigheten och överåklagare Gunnel Lindberg. Det är tunga myndigheter och kunniga personer i kampen mot ekobrottsligheten. Hur kan vi, som nästan inte kan någonting om detta, bara avfärda de här bekymren och nästan axiomatiskt hänvisa till att vi ska anpassa oss till ny teknik? Är det inte så att vi plötsligt blir teknikens fångar? Rune Berglund säger själv att det gäller att nogsamt utreda saker och ting, gå igenom och överväga. Det låter mycket klokt. Men i detta läge ska vi alltså anta en ny bokföringslag som har de här säkerhetsbristerna. Är inte det någonting som bekymrar?
Fru talman! Det finns säkerhetsrisker i allting om det är så att någon har för avsikt att fuska och därmed blir föremål för ekobrottsutredningar. Jag kan inte se att möjligheten är mindre att fuska om man tillåter att datorer används för att göra arbetet än om man använder papper.
Fru talman! Jag kan respektera det påståendet. Men jag menar att det skulle göra en bekymrad att så här tunga myndigheter påstår att det inte är lika säkert.
Fru talman! Varje gång när man står inför ett teknikskifte eller när man inför något nytt är det naturligt att det kan uppstå osäkerhet om vilket sätt man ska hantera olika frågor på. Jag har ju själv kunnat läsa att de myndigheter som har att hantera detta har uttryckt ett bekymmer. Men jag tror att man kommer att lösa detta. Man kommer att lära sig tekniken. Jag har tänkt mycket på detta. Jag kan inte tänka mig att det skulle vara svårare att kontrollera ett papper än vad det är att kontrollera en datamaskin. I båda fallen finns det säkert möjligheter att fuska om det är det man är ute efter.

Fru talman! Då ska vi fatta beslut om en ny bokföringslag. Jag tror att det var Rolf Åbjörnsson som sade att vi är teknikens fångar. Det stämmer. Det är därför vi måste fatta beslut om en ny bokföringslag. Tekniken har rusat ifrån den gamla bokföringslagen. Det är också nödvändigt att infoga alla de lagar som har styrt bokföringen förut, t.ex. jordbruksbokföringslagen, i en gemensam bokföringslag. Jag tycker att det är synd att det inte har gjorts tidigare. Det har funnits behov av det under en längre tid. Debatten här kom att handla dels om själva bokföringslagen och de problem som finns där, dels om procedurfrågan, dvs. hur det har gått till i lagutskottet med sent inkomna uppvaktningar osv. Jag överlämnar procedurfrågan till Tanja Linderborg som kommer efter Stig Rindborg på talarlistan. Jag skulle vilja kommentera de farhågor som Rolf Åbjörnsson ger uttryck för i en motion från Kristdemokraterna. Där tycker man att det är fel att gå näringslivet till mötes alltför mycket i den här typen av frågor. Samtidigt säger han här i talarstolen att det inte har funnits något tryck hos näringslivet över huvud taget att få detta. Men visst har det under en ganska lång tid nu efterfrågats att man ska kunna accepterar elektroniska dokument och att vi ska anpassa en lagstiftning efter den nya moderna IT handeln. Vi kan faktiskt ligga i framkant när det gäller den lagstiftningen. Att regeringen sedan får återkomma när tekniken med elektroniska signaturer blir möjlig och framför allt överkomlig tycker jag är ganska naturligt. Det är väl så vi gör? Vi stiftar en lag efter de förutsättningar som finns just nu. Om det sker saker om ett halvår eller ett år får regeringen naturligtvis återkomma och tillfoga det till den liggande lagstiftningen. Sedan befarar Kristdemokraterna att detta kommer att leda till en kraftig ökad ekonomisk brottslighet. Man skriver inte det, men man skriver att det blir svårare att beivra osv. Problemet, som jag ser det, är att man i alldeles för stor utsträckning tidigare, när man inte har kunnat göra någonting annat, har gett sig på bokföringsbrottet. Jag har själv suttit som vittne vid två rättegångar och då kunnat konstatera att när man inte har kunnat göra någonting annat har man gett sig på bokföringsbrottet. Vad leder det till? Jo, det leder till en villkorlig dom. Jag var på Ekobrottsmyndigheten nere i Malmö. Då ställde jag en konkret fråga. Kommer den nya bokföringslagen som nu föreslås att innebära något problem för er? Nej, det kan vi inte se, svarade de. Man sade dessutom att när det gäller bokföringsbrott blir det bara ett strafföreläggande i dag - och nu pratar jag inte om grova bokföringsbrott utan om bokföringsbrott. Om det är uppenbart att domstolen kommer att utdöma ett villkorligt straff räcker det med ett strafföreläggande. Vi kan kanske få bort fokuseringen på bokföringsbrott med den nya lagstiftningen. Jag säger kanske, eftersom jag inte tror att det kommer att bli någon större skillnad i möjligheterna att komma åt ekonomisk brottslighet. Det är nödvändigt att vi gör detta. Det verkar som om Rolf Åbjörnsson har trott att om saker och ting har funnits på papper har det alltid funnits garantier för att man inte ska kunna göra någonting. Jag har själv varit på två revisioner. En av de klassiska förklaringarna när man kommer dit är att hunden har släpat i väg bokföringen, och därför finns den inte. Hunden har ätit upp den. Nu är det så att disketter och datamaterial kanske är lite mer svårsmält än papper. Man får kanske skaffa sig andra husdjur. Vid en annan revision - och det var egentligen ännu roligare - var bokföringsmaterialet borta när jag kom. Företagaren hade tagit det med sig på sin semester till Mallorca för att han skulle arbeta med det där. Och tro det eller ej, han hade sådan otur att det blev inbrott på hotellrummet och hela bokföringsmaterialet stals. Hade det legat hemma på datorn hade det i alla fall inte kunnat stjälas på Mallorca. Då hade det varit mer säkrat. Då skulle Ekobrottsmyndigheten och myndigheterna kanske i större utsträckning kunnat lagföra. Jag har även diskuterat med den operativa verksamheten på Ekobrottsmyndigheten i Malmö, där jag ställde en konkret fråga. Man såg inte alls de här farorna. Jag tror att det är ganska bra att ta kontakt med de verksamhetsansvariga, den operativa delen, och frågar vad de har för uppfattning. Jag blev nämligen väldigt tveksam när jag läste remissen, det kan jag hålla med om. Men då var det nyttigt att göra detta besök. Det finns några andra reservationer också. En handlar om kontantmetoden och om att gränsen ska tillåtas vara högre. Nu är det ju inte bara omsättningen som är det viktiga när det bestäms om man ska vara bokföringsskyldig eller om man ska kunna använda kontantmetoden. Det handlar till stor del om hur mycket verifikationer man har, om hur mycket kreditaffärer man har och om sådana saker, så jag tycker väl att det framlagda förslaget är lämpligt. Att höja gränsen ytterligare finns det, som jag ser det, ingen anledning till. Den reservation som förvånar mig mest är den folkpartistiska om arkiveringstiden. Man vill förkorta den till sex år. Det har många gånger varit diskussion om ifall man ska ha en tioårig eller en sexårig arkiveringstid. Ganska länge var man inne på att man skulle förkorta den till sex år eftersom eftertaxeringsmöjligheten bara finns under fem år. Och då skulle man alltså förkorta tiden till sex år. Å andra sidan tror jag att det för företagens egen del är viktigt att man följer fordringspreskriptionstiden. Därför tror jag att det är ganska viktigt att arkiveringstiden är tio år. Men den folkpartistiska reservationen innebär att man ska förkorta arkiveringstiden till sex år. Motiveringen är att då slipper man bevara maskinmaterial och maskiner så att man ska kunna läsa materialet. Men det finns ju bara krav på att spara dokumenten i maskinen i den form de har inkommit under tre år. Under det fjärde året får man alltså skrota maskinen. Och då accepteras det dokument man tar ut och som ersätter det inkomna, så den reservationen är ingenting värd i det sammanhanget. Det innebär ju ingen förändring. Det är alltså så att man kan arkivera pappersdokumenten i tio år. Men man kan inte argumentera för att det skulle minska kravet på att hålla kvar maskinpark och datadokument. Fru talman! Jag yrkar bifall till hemställan i det liggande betänkandet.
Fru talman! Det är mycket intressant att man ägnar så mycket tid åt att förklara att efter tre år får dokumentationen konverteras, men inte från början. Jag tycker att detta sätt att argumentera bara skapar förvirring. Vi vet inte hur tekniken utvecklas. Vi vet inte hur fort vi tvingas byta system. Vi har ingen möjlighet att se hur datamaskinutrustningen ser ut hos olika företagare i dag, hur gammal den är, hur fort den måste ändras. Då skapar vi en situation som är långt ifrån tydlig och som dessutom kan tolkas på många olika sätt. Jag är anhängare av mycket tydliga lagar. Jag har suttit som nämndeman i länsrätten och sett hur svårt det är att begripa lagar som har lappats och ändrats gång på gång. Det borde vi tänka på i dag.
Fru talman! Jag förstår mig inte på Folkpartiet. Ska det vara ett rent "halabalo"? Det är ju på det sättet att dokumenten ska bevaras i tre år i den form de har inkommit. Jag tycker inte att det är ett särskilt stort och svårt krav, och jag tycker inte att det är en lag som är särskilt svår att förstå. Inkommet dokument ska bevaras i den form det har inkommit under tre år. Någon gräns måste man ju ha. Vad vill Folkpartiet ha? Ett år? När jag läser reservationen blir min uppfattning: så länge datorn är kvar. Då skapar vi en lagstiftning som är svårtydd. Reservationen skulle innebära en lagstiftning som skulle bli otydlig. Det liggande förslaget är helt klart: tre år i den form dokumentet inkommer. Men, som sagt, reservationen säger: så länge datorn är kvar. Är det tydlig lagstiftning?
Fru talman! Reservationen säger inte "så länge datorn är kvar". Vi kan leka med ord, och vi kan försöka gissa vad de andra tänker. Men så står det inte i reservationen. Vi vill ha en kortare arkiveringstid, sex år. Sedan har vi i en annan reservation många synpunkter på att man tvingar människor att ta särskild hänsyn till bärare av datadokument. Men det är en helt annan fråga som även många experter har haft många kritiska synpunkter på.
Fru talman! När det gäller arkiveringstiden skriver Folkpartiet naturligtvis både-och: Javisst, vi ska förkorta arkiveringstiden till sex år, men vi ska ta hänsyn till den tioåriga fordringspreskriptionen. Vad vill man egentligen? Vad är syftet, frågar jag mig. Har vi en tioårig preskriptionstid måste det vara en trygghet att man också har en lagstiftning som ser till att företagarna, för sin egen skull, kan visa upp att man har betalt fakturor. Det blir faktiskt ett stöd för företagen. Så länge man kan behålla det i pappersform ser jag inte problematiken. När det sedan gäller maskinerna är det ju det jag säger, det står inte ett dugg. Man ska ha kortare tid. Men hur kort? Ana Maria Narti säger att man kan ha en gammal dator när det här förslaget kommer att gälla. Javisst! Ska vissa företag då ha ett år, tills de byter sin dator? Ni har ju inte konkretiserat. Ni vet ju inte hur ni vill ha det. Det finns ju inget förslag på hur ni vill ha det. Det är det som är problemet. Det är lätt att reservera sig, men att komma med ett förslag på hur man ska lösa ett eventuellt problem är tydligen svårare.
Fru talman! Per Rosengren är ju en skicklig och underhållande debattör, och jag kan hålla med om att det är godare att äta papper än disketter. Men Per Rosengren antyder att han ändå är lite bekymrad när dessa tunga remissinstanser är kritiska. Han går då ut offentligt och frågar, och får beskedet att det inte är några problem. Jag tycker ändå att vi här får hålla oss till de tunga remissinstanserna. Och då blir Per Rosengrens beskrivning av verkligheten lite skrämmande. Han indikerar nästan ett värre scenario än vad jag drog upp, nämligen att bokföringsbrottet håller på att avkriminaliseras. Och det skulle på något vis vara skäl för att införa en bokföringslag som inte tar tillbörliga säkerhetshänsyn. Jag tycker att det är utomordentligt olyckligt att bokföringsbrottet behandlas på det sätt som nu görs i praxis. Tidigare har riksdagen sagt ifrån att egentligen ska normalpåföljden vara fängelse, och det bör det väl återgå till. Men sedan är bokföringen också grundvalen för alla andra brott i borgenärssammanhang. Är det inte att bagatellisera det hela, Per Rosengren, om man säger att det här inte är någonting att bekymra sig om?
Fru talman! Jag bekymrar mig över att bokföringsbrottet har fått en så "låg status", men det beror på att man har använt det som en sista utväg för att komma åt brottslighet. När man inte har kunnat göra något annat säger man: Vi ska åtminstone plocka in vederbörande för bokföringsbrott. Det kan många gånger vara fråga om ett ganska ringa bokföringsbrott, eftersom det är det enda som man har hittat. Jag kan hålla med om att detta är ett väldigt stort problem. När det gäller grova bokföringsbrott finns inte detta problem. För dem finns det straffpåföljder på upp till fyra år. Jag kan inte finna att den nya lagstiftningen skulle förhindra brottsutredning. Den anpassar sig efter det faktum att företagen i dag har andra system för sin bokföring än den gamla dagboken och agerar på annat sätt. Precis som Rune Berglund tidigare sade kan de som vill fiffla och syssla med ekonomisk brottslighet göra det lika mycket i "pappersvärlden". Jag sade tidigare att jag blev lite konfunderad när jag såg att de tunga remissinstanserna svarade så som de gjorde. Då såg jag inte problematiken, men sedan tvingades jag naturligtvis att ta den till mig. Jag har frågat dem som operativt sysslar med detta om det här, och de anser att det inte är någon större skillnad. Jag tycker inte att vi i detta läge kan säga nej till den nödvändiga förändringen av bokföringslagen och skicka tillbaka hela ärendet. En synpunkt som det kan ligga någonting i är kravet på elektroniska signaturer, men jag tror att regeringen återkommer till den frågan när tekniken är tillgänglig för samtliga.

Fru talman! Jag vet att moderaterna beslöt att avge den här reservationen när de fick klart för sig att en majoritet i utskottet inte hade för avsikt att bordlägga ärendet. Jag vet inte vad en veckas bordläggning skulle ha kunnat tillföra det här lagstiftningsarbetet. Vi hade fått fundera några dagar till. Vi fick samtidigt veta av regeringen att om vi skulle fundera vidare på det här ärendet, skulle vi fördröja det ett år. Den nya bokföringslagen innehåller nio kapitel, och vi tyckte inte att det var rimligt att låta hela ärendet ligga ett år för att titta på några ändringar i kap. 7, som det här handlar om. Detta gäller särskilt som vi inte tror att det kommer att innebära särskilt mycket och att det ändå kan komma upp när regeringen har sett på säkerhetsfrågorna omkring elektronisk signatur. Vi fick en bra uppvaktning, och det fanns skäl att lyssna på dem som besökte oss, men de kom för sent. De kom samma dag som vi skulle göra vårt ställningstagande.
Fru talman! När vi satt och räknade på dagar var det inte tal om att det skulle fördröjas ett år, om vi sköt upp beslutet en vecka. Offentliggörandet skulle förskjutas framåt något, men lagförslaget skulle kunna läggas fram före årsskiftet. Regeringen lägger fram detta lagförslag efter åtta års utredande och ett par års ytterligare behandling. Jag tycker att det är fel av regeringen att lägga fram förslaget på hösten med en sådan tidsram att man inte kan bordlägga ärendet en vecka, om den minsta lilla differens uppkommer i synpunkterna. Det är fel tackling från regeringens sida. Till det kommer att vi var beredda till, och vi föreslog det, en vecka. Tjänstemännen på kansliet sade att det skulle gå, men då blir det än kortare tid. Det är redan i dag kort tid till förfogande. Det skulle ta ett år om vi skickade ärendet till departementet. Det framkom vid ett annat sammanträde. Vid det sammanträde vi hade framgick det att det inte skulle bli någon förändring om vi fick jobba med ärendet en vecka. En vecka är väsentligt mer än fem minuter.
Fru talman! Stig Rindborg sade själv att om vi hade bordlagt ärendet en vecka hade vi inte stått här i talarstolen i dag. Vi skulle möjligen stå där i december, beroende på när kammaren hade kunnat lägga in ärendet på dagordningen. Då hade det varit ännu kortare tid. Jag vet fortfarande inte vad veckan skulle ha använts till. Jag har inte hört någonting om vad man skulle kunna göra under denna vecka som skulle bringa ljus och klarhet över kapitel 7 i bokföringslagen.
Fru talman! Det vet jag, Rune Berglund. När jag fick avslag på förslaget använde jag tiden till annat - men det hade annars kommit fram underlag.

Fru talman! Som utskottets ordförande känner jag mig föranlåten att gå upp i talarstolen. Det förs nu mer en diskussion om själva procedurfrågan i utskottet. Moderaterna har alltså yrkat avslag enbart därför att de tycker att de inte har fått skälig tid till eftertanke innan lagutskottet har gått till beslut. Jag vill först erinra debattörerna om att propositionen lades fram på riksdagens bord den 15 juni. Motionstiden gick ut den 17 september. Vi hade tre månader och två dagar på oss att ta de kontakter vi kunde ha nytta av i de enskilda partierna, och vi kunde ta ställning till om vi skulle väcka motioner eller inte. Den 28 september var det föredragning i utskottet. Då fick vi veta vad propositionen innehöll - om vi inte hade tagit rätt på det själva. Den 12 oktober behandlade vi propositionen. Vi gav indikationer på var vi stod politiskt i frågorna. Den 2 november, när vi ska justera betänkandet, kommer det en uppvaktning till utskottet. Då blev det diskussion. Ärendet bordlades då helt riktigt. Vi ville höra regeringens synpunkt. Vi hade återigen skäligt rådrum att fundera på vad detta betyder för var och en i vår politiska gärning. Partierna hade möjlighet att diskutera ärendet. Vi lade in ett extra utskottsmöte den 4 november för att få regeringens synpunkt, så att den synpunkten kunde vägas mot uppvaktningens synpunkt. Det intressanta nu är huruvida vi skulle ha bordlagt ärendet en vecka till eller inte. Då måste jag återigen erinra om att veckan därpå var utskottet på resa. Veckan var plenifri, och utskottet var i bl.a. Bryssel och Haag. Det hade tagit 14 dagar innan vi hade kunnat återuppta ärendet. Det är inte så enkelt att man kan tro att tiden i kammaren står till vårt förfogande för att vi behöver ytterligare betänketid. Vi måste få en ny debattid. Det hade förmodligen blivit mitten av december. Därefter ska ärendet tillbaka till regeringen, som ska anhängiggöra lagstiftningen i svensk författningssamling. Där finns vissa tidsfrister som ska iakttas. Moderaterna önskar fem månaders betänkandetid i stället för fyra och en halv. Nu är det naturligtvis så olyckligt att det blev en så knapp majoritet i utskottet för ytterligare bordläggning. Jag är lite besviken på de andra partierna som inte kunde sätta sig in i tanken att det hade varit omöjligt om lagstiftningen ska träda i kraft i januari. De som uppvaktade oss sade att deras uppvaktning inte får innebära att lagstiftningen fördröjs. Det är viktigt att komma ihåg. Reservationen vittnar mer om obstruktionspolitik, och den ger inte ett seriöst intryck. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Lägger man fram ett förslag till en lagändring efter många års utredande på departementet som innebär att en hel lagstiftning görs om, uppfattar jag att man också ska ge utrymme för att det kan inträffa någonting oförberett i relation till ikraftträdandetiden. Nu inträffade detta oförberedda. Vi debatterar ärendet i november, och lagen ska enligt förslaget träda i kraft den 1 januari. Jag anser inte att man kan räkna tiderna efter den modell som ordföranden i lagutskottet gör. Lagförslaget borde ha lagts fram och debatterats under våren för att träda i kraft den 1 januari. Hade någonting oförberett inträffat hade man haft tid på sig under hösten. Men om man lägger fram ett förslag som man vet inte kommer upp till behandling enligt schemat förrän vid denna tidpunkt, finns det inget utrymme för några som helst uppskov. Jag uppfattar att det hade funnits en chans om man hade fått en vecka. Jag vidhåller det med bestämdhet. Det är olyckligt att utskottet har gått till beslut om detta utan att beakta en veckas prövotid.
Fru talman! Nu var det inte en vecka, utan det hade varit fråga om 14 dagar. Stig Rindborg säger att det är olyckligt att propositionen inte lades fram under våren. Visst! Men det kan inte vårt utskott ta något ansvar för. Det är regeringen som själv avgör när propositionerna läggs fram. Det hade varit bättre om propositionen hade kommit i våras. Då hade många av dem som berörs av lagen haft längre förberedelsetid. Jag vidhåller att vi fattade ett riktigt beslut i utskottet. Det skulle vara intressant att veta om Stig Rindborg tar lika stort intryck av varje uppvaktning, t.ex. om han hade suttit i arbetsmarknadsutskottet eller i finansutskottet och frågan hade varit att sänka ersättningen i arbetslöshetskassan till 75 % och en förening uppvaktar utskottet och säger att det är förskräckligt. Hade han tagit lika stort intryck då och begärt bordläggning?
Fru talman! Jag tar intryck av vilka som uppvaktar och vilka sakargument som anförs. Jag generaliserar inte olika uppvaktningar rakt över. Jag ansåg att detta var en viktig uppvaktning. Det är olyckligt att näringslivet, kommunförbund osv. inte hade skickat in synpunkter under den vanliga remisstiden. De har gjort en miss, och det har jag sagt i utskottet. Det måste finnas utrymme att tänka över en sak i en vecka om viktig information kommer fram - oberoende av var informationen kommer från. Jag uppfattade att vi var överens om att det var viktig information vi fick.
Fru talman! Jag delar Stig Rindborgs uppfattning. Det var viktig information för utskottet. Vad hade förändrats i sak? Hade Moderata samlingspartiet lagt fram alternativa texter för oss andra att ta ställning till vid sittande bord? Då hade vi varit tvungna att yrka på bordläggningstid. Vad hade hänt? Nu vet jag att Stig Rindborg dessvärre inte har mer repliktid, så jag kanske kan få information utanför kammaren om vad som hade hänt om ärendet hade bordlagts ytterligare en vecka eller 14 dagar.

Fru talman! Jag vill bara säga att hade vi haft en vecka på oss hade vi arbetat precis som jag är van att arbeta när man är några som har ett gemensamt intresse av att få en lösning. Då hade vi satt oss ned tillsammans, och jag hade kommit med ett förslag som vi hade diskuterat. Efter den tiden kunde vi måhända ha lagt fram ett bättre alternativ än det som i dag ligger. Jag hade inte kommit med någon överraskning för er vid sittande bord, utan vi hade gjort detta gemensamt. Så arbetar vi alltid, som jag uppfattar det.
Fru talman! Det är trist att vi så här före jul ska skiljas i osämja, i ett ärende som vi i grunden är överens om. Vi tycker ju att lagen är bra och att den bör träda i kraft så fort som möjligt, precis i enlighet med vad de som uppvaktade oss tyckte. Det är bara att konstatera att vi inte når en samsyn här, och jag beklagar det. Jag vill passa på, eftersom det är vår sista debatt, att från talarstolen önska alla ledamöter en riktigt god jul och ett gott nytt år. Tack så mycket för i år! Självfallet innefattar det inte minst vår ålderman i utskottet, Stig Rindborg.

Herr talman! Debatt är alltid viktigt - speciellt om försvaret och dess inriktning. Jag får därför tacka för denna möjlighet till debatt i kammaren i dag. Propositionen Det nya försvaret som regeringen i dag överlämnar till riksdagen är en del av den framtidsreformering av försvaret som vi socialdemokrater tillsammans med Centerpartiet genomför och står bakom. För att förstå varför denna framtidsreform är nödvändig måste man utgå från hur vårt försvar ser ut i dag. I 50 år har vi utvecklat och förfinat försvaret för att möta en invasion. Utifrån den s.k. marginaldoktrinen har stridskrafterna utvecklats för att kunna försvara oss mot denna invasion över landgränsen i norr och över Östersjön i söder. Den styrande faktorn har varit att avskräcka eller i värsta fall avvärja en invasion. År 1989 föll Berlinmuren, och därmed startade också sönderfallet av Sovjetunionen och Warszawapakten. Berlinmurens fall var också början till slutet på det kalla krigets dagar, slutet på supermakternas kapprustningar i vapenteknologi och starten på Europas återförening och de forna Warszawapaktsstaternas demokratisering. Det var också här som processen med förändring av vårt eget försvar startade, eller rättare sagt borde ha startat, då de säkerhetspolitiska grundförutsättningarna radikalt förändrades. Vi fortsatte dock att ha invasionshotet som grund för vår försvarsplanering år efter år. Världen förändrades, men vi förändrade inte vår bild av vad det svenska försvaret skulle möta för hot. Vid flertalet tillfällen under 1990-talet har vi förändrat delar av vårt försvar, men grunden har varit densamma - att använda invasionshotet som utgångspunkt för planeringen. Ansvaret för detta faller såväl på de socialdemokratiska regeringarna som på den borgerliga regeringen under Herr talman! Det var först genom 1999 års kontrollstation som riksdag och regering på grundval av Försvarsberedningens analyser kunde avskriva invasionshotet som den dominerande grunden för vårt försvars utformning. I kontrollstationen slog riksdagen fast att ett invasionsföretag som syftade till att ockupera Sverige inte är möjligt under de närmaste tio åren under förutsättning att vi har en grundläggande militär förmåga. Jag vill i detta sammanhang säga att Sveriges situation förmodligen aldrig har varit så säker som den är i dag. I vårt närområde omges vi, till skillnad från för tio år sedan, av fria demokratiska stater. Polen har tagit steget från att ha varit ett land i Warszawapakten till att bli en fullvärdig Natomedlem, de baltiska staterna söker medlemskap i EU och Nato, säkerheten kring Östersjön är god och samarbetet utvecklas hela tiden. Att jag mot den bakgrunden skulle föreslå att vi skulle fortsätta att utveckla, träna och finansiera vårt försvar för att möta en invasion vore oansvarigt och fel. Herr talman! Den ryska offensiven i Tjetjenien leder till stora och oacceptabla lidanden för civilbefolkningen. Den visar på att Ryssland ännu inte anammat de internationella regler inom FN och OS SE som gäller vid lösandet av konflikter. Arbetet med att förmå Ryssland att lösa konflikten politiskt och att acceptera att det internationella samfundet får bistå flyktingarna i konfliktområdet måste intensifieras. Kan vi då anse att vårt säkerhetspolitiska läge är gott samtidigt som Ryssland blir alltmer osäkert, för krig i Tjetjenien och visar sig vara militärt effektivt? De ryska operationerna i Tjetjenien engagerar nu starkt den ryska krigsmakten. Om man lägger till det ryska engagemanget på Balkan innebär det en mycket stor ansträngning, särskilt som operationen i norra Kaukasus drar ut på tiden. En siffra på totalt 40 000 ryska soldater har nämnts. 1996, förefaller det som om den ryska militära ledningen dragit vissa lärdomar: Den försöker hålla nere de egna förlusterna och bekämpar mål med flyg och artilleri. Av detta kan man dra slutsatsen att de ryska stridskrafterna förbättrat sin taktik och blivit något bättre på insatser i s.k. lågnivåkonflikter. Det går dock knappast att påstå att den ryska krigsmaktens operativa status i allmänhet ökat. Det går inte att jämföra den ryska offensiven i Tjetjenien med invasionen av ett land som Sverige. Det är två helt skilda saker. Vi får inte glömma att man för krig mot en styrka på några tusen man utan modern utrustning och utan både ledningsstruktur och större vapensystem. Att jämföra detta med det svenska försvaret efter vår försvarsreform är helt orimligt. Tjetjenienkriget kostar den ryska staten stora pengar - pengar som behövs på annat håll i det ryska samhället. Den ryske premiärministern Putin har sagt att försvarsanslagen ska öka med 57 %. Samtidigt kan vi konstatera att den ryska ekonomin befinner sig i en sådan kris att tidigare tilldelade medel endast betalats ut till en del. När man utformar ett försvar måste man göra det mot bakgrund av de materiella förutsättningar som föreligger för att hot ska kunna riktas mot vårt land. Politiken kan förändras över en natt, men det är hårdvaran som avgör om politiska intentioner kan omsättas i handling och i detta fall hot mot vårt land. Bedömningen både i Sverige och omvärlden är att det enorma reformbehovet i det ryska försvaret i kombination med de stora ekonomiska, sociala, strukturella och industriella problemen i Ryssland innebär att något återskapande av en militärt konventionell förmåga motsvarande det som fanns under kalla kriget inte är möjlig under överskådlig tid. Herr talman! Vi kan för Sveriges del konstatera att bedömningen som lagts till grund för den förestående försvarsreformen kvarstår. Det betyder att det fortfarande finns tillräckligt med resurser nu och framåt i tiden för att begränsade väpnade angrepp mot Sverige ska kunna genomföras. Det är därför vi anpassar vårt försvar bl.a. till den typen av hot. Runtom i Europa pågår ett reformarbete liknande vårt. I vissa länder har man kommit längre, i andra har man ännu inte startat. I Frankrike genomför man en reform som ska vara färdig 2002. I Danmark pågår ett förändringsarbete - i Österrike likaså. När jag för en tid sedan träffade mina kolleger i Tyskland och Norge gav de uttryck för att de länderna ska gå samma väg som Sverige. Erfarenheterna från Bosnien och Kosovo präglar många av de europeiska försvarsministrarnas tankar kring förändringen. Ett insatsförsvar med internationell förmåga är det man strävar efter. Insikten om att det inte längre handlar om att avvärja en sovjetisk storinvasion är tydlig. Behovet av stridskrafter som kan användas för att gemensamt agera i krishanteringsoperationer och därmed säkra freden i Europa är den alltigenom övergripande trenden. De senaste årens händelser på Balkan har förstärkt ansträngningarna bland Europas länder att utveckla en förmåga att förebygga konflikter och genomföra internationella insatser för att hantera kriser. Viktiga konkreta steg på vägen mot en stärkt europeisk krishanteringsförmåga togs bl.a. på EU-toppmötet i Köln, då EU:s medlemsländer åtog sig att utveckla effektivare europeiska resurser för krishantering. Detta kommer med all sannolikhet att följas upp vid EU toppmötet i Helsingfors om några veckor - då med beslut om konkreta mål för europeisk krishanteringsförmåga och institutionella ramar för ledning av framtida insatser. Herr talman! Försvarsmakten tog under våren fram ett underlag som visade hur den framtida krigsorganisationen skulle utformas för att möta de hot som regeringen i kontrollstationspropositionen fann som möjliga under de närmaste tio åren. Resultatet blev en mindre och en förändrad försvarsmakt, men likväl en försvarsmakt med stor förmåga, och framför allt rätt förmåga i förhållande till vilka hot den ska kunna möta. Försvarsmakten redovisade detta den 19 maj, och regeringen ställer sig bakom detta i propositionen. Vi tar i och med förslaget fullt ut konsekvenserna av att det nu är tio år sedan Berlinmuren föll och det säkerhetspolitiska landskapet i Europa ritades om. De största förändringarna sker i armén. Den gamla mobiliseringsarmén avvecklas nästan helt, och brigaderna som vi känner dem i dag byter skepnad. Den tidigare stela organisationen med ca 5 500 man per brigad överges, och vi organiserar sex brigadledningar med förmåga att leda insatsförsvarets markstridsbataljoner. Brigaderna kommer att utformas beroende på vilka uppgifter som ska lösas. Under brigaderna organiseras ett stort antal bataljoner. Personalomsättningen kommer att vara stor i dessa moderna förband. Med arméns insatsförband skapas en förmåga att möta angrepp med begränsade luftrörliga insatsstyrkor samtidigt som goda förutsättningar skapas för att genomföra internationella insatser. Gripen. Det ger Sverige ett flygvapen av absolut högsta Europaklass. Marinen organiseras i två ytstridsflottiljer med tolv moderna ytstridsfartyg och en ubåtsflottilj med fem ubåtar, varav tre är helt nya. Därmed skapas förmåga till uthållig marin närvaro i omgivande farvatten i samband med kriser och konflikter. Kustartilleriet organiserar en amfibiebrigad med tre mycket kapabla amfibiebataljoner. Två helikopterbataljoner, varav en med markoperativ och en med sjöoperativ inriktning, organiseras. Det innebär också att ett antal nya förbandssystem byggs upp. Det handlar om NBC-insatsstyrkor och IT-förband för att möta de nya hoten. Samtidigt organiseras en luftburen bataljon som med helikoptrar eller liknande snabbt ska kunna vara på plats i ett krisområde. Den så grundläggande och viktiga anpassningsförmågan ska fortsätta att förbättras genom utvecklad försvarsunderrättelsetjänst och uppbyggnad av framåtblickande kunskap och kompetens inom både Försvarsdepartementet och Försvarsmakten. Vi ska ha genomarbetade anpassningsplaner, materielförsörjning i internationellt samarbete och en allmän beredskap för förändringar. Hela insatsorganisationen kommer att ledas av en operativ insatsledning. Denna stab kommer att leda insatser både i Sverige och internationellt. De nationella skyddsstyrkorna kommer att utgöra territorialförsvaret. De består av två typer av förband - dels markstridsbataljoner och marina basskyddsbataljoner som bemannas främst med personal som ersatts i insatsförbanden, dels våra hemvärnsförband. Territorialförsvaret kommer att ledas från ett antal militära staber. Dessa kommer dessutom att svara för stödet till de frivilliga försvarsorganisationerna och även för stödet till samhället vid svåra påfrestningar i fred. Konsekvenserna av att vi behöver en mindre krigsorganisation blir att vi behöver en mindre utbildningsorganisation i fred. I dag har vi en kapacitet att utbilda dubbelt så många värnpliktiga som vi har behov av för den nya krigsorganisationen. Vi genomför en försvarsreform som prioriterar det nya försvaret. Det är en reform som följer utvecklingen i Europa och som ger Sverige ett modernt försvar för framtiden. Att låsa sig fast i gamla föreställningar eller att klamra sig fast vid gamla hotbilder innebär att Sverige halkar efter och att vi inte kan agera på grund av att vi är felorganiserade eller att vi inte håller måttet. Jag vill avslutningsvis säga att utifrån de förutsättningar och den ambitionsnivå som Socialdemokraterna och Centerpartiet var överens om i kontrollstationen är jag och överbefälhavaren eniga om förslagen i propositionen. Vi är överens om att dessa förslag kommer att skapa ett framtida försvar med god förmåga. Jag ser det som en stor styrka att regeringen på det politiska planet tillsammans med Centerpartiet kommit överens om färdriktningen för det nya försvaret. Dessutom är det en styrka att regeringen och överbefälhavaren nått enighet om innehållet i färdriktningen. Tack!

Herr talman! Sanningen bor i betraktarens öga. Det är ett gammalt beteendevetenskapligt standarduttryck som även mindre nogräknade konsulter gärna använder sig av. Och nog står det klart att det som försvarsministern här i dag har velat marknadsföra som ett ändamålsenligt försvar i huvudsak finns i hans egna ögon. Verkligheten är för de flesta av oss helt annan. Regeringen har medvetet valt en destruktiv hantering av försvarsfrågorna. Hårt trängd av den sedermera avgångne finansministern Erik Åsbrink och de försvarsfientliga partierna tvingades försvarsministern och Socialdemokraterna i riksdagen förra hösten att ge upp striden om den tidigare helt självklara kompensationen för effekten av anslagsförordningen. Tillsammans med nya planeringsförutsättningar i form av avskaffad teknikfaktor och en del småposter blev det närmare 10 miljarder som fattades förra hösten. Försvarsplaneringen kollapsade slutgiltigt. Det som tidigare, redan vintern 1997/98, stod klart för samtliga dåvarande oppositionspartier accepterades nu av regeringen. Konstruktiva förhandlingar i försvarsfrågan upptogs mellan Socialdemokraterna och de borgerliga partierna. Men det stod alltför snabbt klart att Björn von Sydow inte hade mandat att göra upp på ett sätt som var acceptabelt för en parlamentarisk majoritet. Det fanns inga pengar för att lösa de akuta problemen, och det krävdes dessutom en kraftig sänkning av ramen för nästa försvarsbeslutsperiod. Det var det enda tomten hade i säcken, för att använda en så här i begynnande juletid passande liknelse. Våra förslag om att föra upp förhandlingarna till en beslutsför nivå, dvs. partiledarkretsen, avvisades. Göran Persson vågade inte sätta sig i en realförhandling om försvaret med Carl Bildt. Vänsterns och Miljöpartiets allmänna stöd var viktigare. Socialdemokraterna vågade inte ens pröva. Försvarspolitiken offrades på det rödgröna samarbetets altare. I stället för att förhandla vidare i botten valde Socialdemokraterna att avsluta samtalen och i stället göra upp med bara ett parti. Förutom att uppgörelsen var svag i sak saknade den majoritetsstöd i riksdagen. På det sättet kastades försvarspolitiken ut på en verkligt osäker arena, samtidigt som uppgörelsens innehåll till skillnad från de allra flesta andra uppgörelser inte löste problemen - vare sig kortsiktigt eller långsiktigt. Socialdemokraterna hade chansen att göra upp över blockgränserna, men valde medvetet smalast möjliga bas och sämsta möjliga politik. Vad skiljer egentligen den politik man nu för tillsammans med Centern från en försvarspolitik inom samma ramar godkänd av Miljöpartiet och Vänsterpartiet och en politik som Socialdemokraterna själva hade drivit? Frågan ställs ofta vad det är som vi är oense om. Vad är det vi bråkar om? Jag tror att det väsentligen är att vi moderater kräver att försvarspolitiken ska präglas av stabilitet och fasta spelregler. Löftesbrott och tvära kast kostar skattebetalarna långt mer än vad det smakar. Dessutom bygger den politik som presenteras i dagens proposition på fromma förhoppningar och en skev världsbild. Den bygger på principen om no war in ten years' time. Det är såväl praktiskt som intellektuellt ohederligt att bygga försvarsplaneringen på en så exakt förutsägelse. Om framtiden vet ingen säkert. Att dra ut dagens trender tio år framåt i tiden leder ofelbart till säkerhetspolitiska glädjekalkyler och till att det till synes osannolika men fullt möjliga utesluts som grund för försvarspolitiken. Ett exempel av många är utvecklingen i Europa under de senaste tio åren. Vem kunde 1989 förutse den här utvecklingen? Ryssland, som försvarsministern talade mycket om, är naturligtvis den eviga x-faktorn i svensk säkerhetspolitik. Jag har lika lite otalt med Ryssland som försvarsministern och menar att Rysslands successiva inlemmande i Europa är alldeles avgörande. Men Rysslands framtid avgörs i första hand på rysk jord. Den senaste tidens händelser i Tjetjenien och det instabila politiska läget inför kommande duma och presidentval gör varje förutsägelse i grunden osäker. Sanningen är att alla hoppas, men ingen vet säkert. Vår försvarspolitik måste ha en ordentlig säkerhetsmarginal i stället för att leva på hoppet om den eviga freden. Regeringen drar också stora växlar på sin egen förmåga och handlingskraft vad gäller att i tid förutse behovet av upprustning och utveckling av vår militära förmåga. Anpassningsprincipen är samtidigt nödvändig och omöjlig. Också här behövs en större säkerhetsmarginal i form av fler kvalificerade förband på olika beredskapsnivåer. Men den svenska försvarspolitiken handlar inte längre bara om försvaret av Sverige. Vår blick är inte längre riktad enbart mot det som under hundratals år varit arvfienden. Det rena invasionsförsvarets endimensionella syn på försvaret är inte längre hela verkligheten men fortfarande en viktig del. Vid sidan av den mer passiva, defensiva, hotrelaterade dimensionen måste försvaret byggas om för att klara också dagens utmaningar. Om detta är försvarsministern och jag överens i ord, men i praktisk handling saknas förutsättningar för att höja ambitionsnivån. Sverige lämnar nu Bosnien med svansen mellan benen. Inget annat än regeringens oförmåga att ta fram pengar för att fullfölja en av det svenska försvarets mest lyckosamma operationer någonsin är skälet till den här nesan. Jag kom hem från ett besök i Bosnien för bara en dryg vecka sedan. Den gemensamma frågan från våra soldater och vårt befäl där nere är: Varför? Varför kasta bort de många miljarder vi har satsat? Varför inte fortsätta det Ulf Henriksson och snart 8 000 andra svenskar byggt upp? Det finns inget svar, försvarsministern. Lika lite som det finns något försvar för regeringens politik på detta områden. Det är självklart att vi skulle åka till Kosovo. Det är vi alla överens om. Men till vilket pris? Stor i orden, men liten på jorden är en beskrivning som väl kännetecknar klyftan mellan ord och handling vad gäller Sveriges förmåga att delta i krishantering i Europa och närområdet. Den lilla organisation som blir kvar om regeringens och Centerns förstörelseverk fullbordas kommer inte att klara de höga ambitionerna på det internationella området. Basen räcker helt enkelt inte till hur man än bär sig åt. Var talet om de internationella insatsernas betydelse bara tomma ord? Är regeringen nu beredd att backa för att pengarna inte räcker till? Om det är så, visar det med extrem tydlighet att försvarets förmåga blivit en restpost i en ekonomisk uppgörelse vars grundvillkor faktiskt dikterats av Vänstern och Miljöpartiet. Det viktiga blir inte vad försvaret kan, utan vad det kostar. En sådan försvarspolitik kan jag som svensk försvarspolitiker inte annat än skämmas för. Den avgörande frågan och det vi borde diskutera - det alldeles centrala - är vad försvaret ska kunna. Vad kommer den framtida organisationen med en armé bantad med 60-80 %, en halverad flotta och ett avskaffat kustartilleri att klara av? Hur kommer våra 200 flygplan att kunna verka utan viktiga vapen, utan skydd och med kraftigt minskad utspridning? Fyra brigader klarar försvaret av en landsända om olyckan skulle vara framme, varken mer eller mindre. Det lilla antal ytstridsfartyg som redovisas i regeringens proposition klarar en-två uppgifter samtidigt. Kvalitet kan inte i varje läge ersätta kvantitet. Tid och rum finns fortfarande kvar. Det lilla antalet förband som regeringen föreslår kan vara på få ställen samtidigt och har en alldeles för låg uthållighet. Försvarsministern och andra företrädare för regeringen kan hänvisa till hur mycket av målbildsarbete som helst, särskilt som det utgår från de felaktiga ingångsvärden man själv gett försvaret, men resultatet är ett försvar som blir för litet och för tunt och ett försvar och en försvarspolitik som faktiskt skadar Sverige sänder ut fel signaler, skrev Financial Times nyligen. Det är allvarligt. Men det allvarligaste är trots allt nedrustningen i praktiken. Sverige blir svagare. Vårt nationella försvar, som är vårt allra viktigaste bidrag till stabiliteten i närområdet, urholkas samtidigt som osäkerheten om och när vi i verkligheten kommer ett kunna bidra ordentligt till den militära krishantering som nu står i centrum för både EU och Nato är monumental. Regeringen har inte ens brytt sig om att analysera hur utvecklingen av EU:s försvarsdimension kommer att påverka svenskt försvar. I stället fortsätter man på den inslagna nedrustningsvägen som om ingenting har hänt. EU ställer krav, men vi svarar med exempellös nedrustning. Sveriges röst i världen blir svagare. Militär förmåga att försvara sitt eget land men också att kunna bidra i ordentlig omfattning när världssamfundet kallar spelar, alldeles oavsett vad vi ibland lite militärt naiva svenskar tror och tycker, faktiskt roll. Den nedrustning av försvaret som nu förbereds kan komma att bli ett historiskt misstag av samma dignitet som 1925 års försvarsbeslut. Tro och hopp är vackra ord, men låter sig inte förenas med en realistisk försvarspolitik. Försvaret behöver förändras, ominriktas som försvarsministern uttrycker det. Det är vi överens om, men det är en avgörande skillnad mellan planlös panikavveckling och planerad utveckling. Det är därför vi moderater avvisar regeringens destruktiva försvarspolitik.

Herr talman! Det var en glidning från försvarsutskottets ordförande när han talar om att regeringens planering är: Inga krig på tio år. Vi har sagt att möjligheterna för en invasion av Sverige syftande till ockupation icke ter sig möjlig inom tio år. Propositionen anger tydligt möjligheter och risker för väpnade angrepp. Jag har lagt mig vinn om att i propositionen tydligt ange vari de angreppen kan bestå och vad Försvarsmakten och även det civila försvaret ska kunna hantera. Försvarsutskottets ordförande kommer att få tillfälle att studera detta på s. 42 och framåt. Där står det vad försvaret ska kunna uppnå inom någon vecka. Det finns angivet en lång lista av möjliga angrepp som ska avvisas. Där står vad försvaret ska kunna uppnå genom ett års beredskap och vad försvaret ska kunna uppnå inom fem år genom en anpassning mot väpnande angrepp. På punkt efter punkt anger propositionen att det kan förekomma väpnade angrepp och krigshandlingar. Det försvar som vi föreslår kommer att kunna hantera detta.
Herr talman! Jag tackar försvarsministern för svaret. Jag önskar att jag kunde ha samma starka tro och samma starka hopp om att detta verkligen kommer att bli möjligt. Även med den låga ambitionsnivå som anges i propositionen vet ju ingen om den här organisationen verkligen kommer att kunna klara av detta. Bl.a. ska ju försvaret inte kunna klara av i princip någon typ av väpnat angrepp som inte härrör sig från fjärrstridsmedel under den närmaste femårsperioden, vilket jag också tycker är felaktigt att utesluta från allra första början. Det beror på att man gör en reell realekonomisk nedrustning på 20 %. Det är faktiskt vad det handlar om när man räknar ihop de pengar som ryckts undan från försvarets planeringsförutsättningar fram till 2004. Nästan 10 000 människor ska lämna försvaret och över hälften av organisationen ska bort. Då är det stora problemet försvarsministern har, att han inte vet vad som kommer ut i andra ändan av denna okontrollerade process. Han vet inte, och kan inte här i dag svara på, vilken utrustning, vilket beväpning, vilken nivå på förbandsutbildning som de förband som blir kvar kommer att ha. Det är fullt möjligt - jag vill inte utesluta det - att de förhoppningar som försvarsministern har vad gäller möjligheterna för det framtida försvaret att uppfylla den egna låga ambitionsnivån kommer att uppfyllas. Men sanningen är att ingen vet, eftersom processen i sig är så omfattande och så stor. Så mycket kompetens kommer att gå förlorad och så många människor kommer att sluta att ingen vet vad som blir kvar på andra sidan. Ett exempel är de 16 insatsbataljoner som nu ska sättas upp. På vilket avgörande sätt skiljer de sig från den mobiliserande förrådsställda organisation som vi har i dag försvarsministern, förutom att förbandsomsättningstiden är något kortare? Det är samma förrådsställda organisation. Det är inte ett ögonblick högre grad av insatsförmåga, utan det krävs en inledande mobilisering för att kunna åstadkomma den insatsförmåga som försvarsministern talar så vitt och brett om.
Herr talman! Redan i den grundläggande beredskap vi ska ha, ska det vara möjligt för Försvarsmakten att möta avsiktliga intrång på hela vårt landterritorium. Förmåga ska finnas att möta, bekämpa och så långt möjligt avvisa små styrkor av markstrids eller sabotageförband. Det är grundutbildningsförband tillsammans med förstärkningar ur krigsförband ur insatsorganisationen som ska göra detta. Den materiel som kommer att finnas till förfogande är bland den modernaste i Europa. Samtliga förband kommer att hålla högsta europeiska kvalitet. Varje år kommer armén att ha sådana slutövningar att ut kommer en fullständigt färdig ny brigad. Tillsammans med dem som varit utbildade inom ett fåtal år innebär detta ett långt större kvalitativt steg än det som det nuvarande försvaret, särskilt armén, har kommit att leva under.
Herr talman! Försvarsministern har uppenbarligen en annan uppfattning än den som ställföreträdande överbefälhavaren redovisade när insatsorganisationen togs upp till diskussion vid ett av mina senaste försvarsberedningssammanträden. Jag har ställt frågan till ytterligare företrädare för Försvarsmakten. Skillnaden när det gäller den här insatsorganisationen eller markstridskrafterna är mycket marginell i förhållande till det som är avsikten med beredskapsnivån i dagens krigsorganisation. Mitt enkla konstaterande är att det inte räcker. Även i övrigt är försvarsministern trosviss. Jag vill växla några ord med honom om flygvapnets framtid. Det är ett utmärkt exempel på att en stor organisation med många flygande flygplan genom regeringens politik riskerar den beväpning, utrustning och ledningsförmåga som på lång sikt är alldeles avgörande. I den här propositionen lämnas inga besked i beväpningshänseende. Stora projekt som Meteor och Taurus, som jag anser vara helt avgörande för att man ska kunna tala om förmåga i detta oerhört viktiga, stora och för skattebetalarna dyra system, finns inte redovisade. Dessutom skulle jag vilja ställa en ytterligare och sista fråga till försvarsministern. Är det så att det inte spelar någon roll vad som händer i omvärlden? Är det så att ni fortsätter att föra samma politik ändå? Spelar Kosovo ingen roll? Spelar Tjetjenien ingen roll? Spelar det som har hänt i Köln och det som kommer att hända i Helsingfors nu i december när det gäller den europeiska försvarsdimensionen ingen roll för regeringens avvägande? När övriga Europa pratar om ökad förmåga till militär krishantering svarar Sverige med nedrustning. Varför inte göra ett rejält omtag i försvarspolitiken och titta på de reella förändringarna i omvärlden? Varför inte göra det, i stället för att hålla fast vid den fullständigt hopplösa omstruktureringsprocess som nu har inletts på grund av att de ekonomiska ramarna i princip gör det omöjligt att genomföra processen och inte ger någon säker kunskap om vad som kommer att finnas kvar i andra ändan. Vi moderater är för en om strukturering av försvaret, ingen tvekan om det. Det kommer att innebära förändringar och nedläggningar. Men den omställningsprocessen hade blivit nog så svår och smärtsam även med oförändrade försvarsanslag.

Herr talman! Jag tänker inte gå in på några detaljer, för vi vet ju inte så mycket om detaljerna i det här förslaget. Men vi måste ändå kunna ha lite övergripande synpunkter på den här viktiga frågan, som kommer att påverka Sverige framgent. Under de senaste tio åren har det säkerhetspolitiska läget förändrats till det bättre. Det har ju faktiskt också haft en påverkan och resulterat i minskade försvarsutgifter i vår omvärld. Det är alltså inte så, Henrik Landerholm, att Sverige nedrustar och resten av Europa har kvar sina försvarsresurser. Snarare är det väl så att Sverige har kommit i sista sekund med att faktiskt konkret dra ned. Nu har vi beslutat att minska försvarsutgifterna. Det ser vi i Vänsterpartiet med tillfredsställelse på, då vi i många år har agerat för en minskning av försvarets resurser. Det nu framlagda förslaget, som minskar försvarsutgifterna med 12 miljarder fram till år 2004, ser vi som ett första steg. Vi har också ställt oss bakom den nya inriktningen av försvaret. Även det ser vi som ett första steg för att förändra innehållet och anpassa det till den nya situationen i vår omvärld. Försvaret har inget egenvärde. Försvaret är ett instrument för att utifrån en given risk säkerställa vårt behov av skydd av vårt territorium och våra invånare. Därför är förslaget att gå från invasionsförsvar bra och mycket nödvändigt. Men vi tycker också att det är oerhört bra att man nu ska kunna bidra med internationella missioner och att man ska kunna stödja samhället vid svåra påfrestningar i fred. Det är oerhört viktigt att försvaret har en folklig förankring. Därför anser vi att den allmänna värnplikten måste försvaras. Även om inte alla som mönstrar får lov att göra sin värnplikt är det oerhört viktigt att vi behåller allmän mönstring. Det är också mycket viktigt, när det är så få som får göra värnplikten, att de värnpliktigas villkor förbättras, att man får ett civilt meritvärde och att de värnpliktiga upplever att värnplikten är meningsfull och ger någonting till deras liv. Men folklig förankring är inte bara värnplikten. Det är också hur man organiserar de resurser som främst efterfrågas för stöd till samhället i fred. Bandvagnar och andra fordon är mycket betydelsefulla, men också hur man t.ex. placerar ut helikopterresurserna. Herr talman! Vi som har arbetat eller som arbetar inom försvarsområdet här i riksdagen och andra partikamrater har träffat anställda och anhöriga, kommunernas representanter och allmänheten, både vid möten här i Stockholm och i olika orter runt om i landet. Vi förstår att omställningen är en mycket smärtsam process för dem som berörs, både direkt och indirekt. Därför är det så viktigt att de orter och de anställda som nu till slut kommer att förlora sina förband och andra militära resurser får ett bra, anpassat och tillräckligt stöd. Det stödet måste utgå från de olika orternas förutsättningar. Men de berörda måste också bli delaktiga i processen. Med arbetsgruppens förslag, som har tagits fram, och med propositionen, som vi inte har hunnit läsa eftersom vi knappt har fått den i vår hand - med dem som bas kommer Vänsterpartiet att lägga fram ett förslag utifrån våra principer och våra prioriteringar. Det som är viktigt är att försvarets inriktning på internationell verksamhet verkligen tas till vara. Det som är absolut viktigast är det förebyggande arbetet. Sverige måste kunna ställa upp tidigt innan en konflikt blir väpnad. Vi måste kunna ställa upp med civila resurser. Vi måste kunna ställa upp med stöd för demokratiutveckling, med diplomatiska medel och med stöd i form av öppenhet och kontakter runt om i Europa men också i vår omvärld för övrigt. Vi måste också under konflikter med fredsbefrämjande insatser och efter fredsavtal kunna ställa upp vid återuppbyggnaden av ett land vad gäller att med olika medel läka sår, både hos människor och i infrastrukturen. Det vi alla har lärt oss av Balkankonflikten är hur viktigt det är att agera tidigt. Därför är också vår alliansfrihet oerhört viktig att bevara. Det är den som gör att vi kan agera på ett bra och trovärdigt sätt. Utan att på något sätt föregripa detaljdiskussionen som kommer upp i utskottet så småningom vill jag också säga att vi anser att JAS-satsningen enligt det förslag som nu ligger är alldeles för stor och att detta stjäl resurser från andra viktiga områden. Den oerhört kraftiga satsningen på JAS 39 Gripen är ju anpassad till invasionsförsvaret och passar inte för dagens säkerhetsanalys och hotbild. Därför kommer vi att föreslå att projektet omvärderas och anpassas till dagens situation och behov av flygresurser. Vi har naturligtvis också, som vi har gjort tidigare, ökat stödet för minröjning som är en mycket stark fråga för oss. Det kommer naturligtvis att avspeglas i våra prioriteringar. Vad jag nu ser fram emot är att arbeta med detta i försvarsutskottet utifrån de förutsättningar vi har. Vi hoppas att arbetet ska ge Sverige ett försvar som ska bli det instrument som vi vill ha för att arbeta med de viktiga frågor som har betydelse för oss här i Sverige men också för vår omvärld.

Herr talman! När nu förslaget till ny grundorganisation för Försvarsmakten kommit på riksdagens bord har den helt naturligt föregåtts av en omfattande debatt runt om i landet. Särskilt intensiv blev den naturligtvis i samband med att Arbetsgruppen för grundorganisationsförändringar presenterade sitt förslag den 20 oktober. Mycket snabbt förankrades detta förslag i Socialdemokraternas och Centerns riksdagsgrupper och dagens försvarspolitiska proposition är således resultatet av den försvarsuppgörelse som skedde mellan de båda partierna i februari i år. Jag vill inledningsvis deklarera att Kristdemokraterna står bakom beslutet att ändra färdriktning när det gäller utformningen av försvaret från ett utpräglat invasionsförsvar till en mer flexibel organisation med hög anpassningsförmåga, grundad på allmän värnplikt som kan möta och hantera morgondagens hot. Ett kristdemokratiskt utformat försvar utifrån våra ekonomiska ramar skulle innebära en förändrad grundorganisation. Jag kommer att utveckla detta senare. Det vi framför allt kritiserade i försvarsberedningens rapport Förändrad omvärld - omdanat försvar var ett antal kostnadskrävande faktorer som ej analyserats, och vi avslutade med "förnyelse och utveckling kommer att erfordras för internationella insatser och för att vi skall kunna följa med i den militärtekniska utvecklingen och skapa handlingsfrihet för framtiden." Även om en jämförelse av det säkerhetspolitiska läget före och efter det kalla kriget utfaller till fördel i en framtidsprognos går det inte att slå sig till ro. För att ge landet ett fullgott försvarspolitiskt skydd måste de traditionella säkerhets och försvarspolitiska ställningstagandena även inkludera annorlunda, oväntade och komplexa hot. Sveriges allt större militära internationella engagemang kan också komma att innebära konfrontationer med andra länder och grupper. Den förbättrade omvärldsbilden sedan 1989 har nu med råge intecknats genom de olika försvarsbesluten och de beredskapssänkningar som därefter gjorts. Herr talman! Som ett av de första partierna krävde Kristdemokraterna redan i början av 1998 ett nytt försvarsbeslut med temat folkförsvar med handlingsfrihet. Redan innan ett år hade gått av innevarande försvarsbeslutsperiod kom Försvarsmaktens ekonomi i obalans och resultatet blev verksamhetsinskränkningar och en ambitionssänkning motsvarande Vi framförde därför att ett underlag för ett nytt försvarsbeslut borde utarbetas i stället för att fortsätta att genom besparingar lappa, laga och senarelägga olika projekt. Vi befarade att anpassningsdoktrinen från Försvarsbeslut 96 kunde sättas ur spel samt att det inte gick att bortse från risken att Försvarsmaktens långsiktiga styrka urgröptes. Kristdemokraterna deltog i fjolårets försvarsförhandlingar hela tiden eftersom vi ansåg det vara av stort värde att söka en bred försvarspolitisk uppgörelse. Tillvägagångssättet att nå denna blev märkligt. Försvarsministern markerade tydligt att regeringen inte tänkte göra upp med Miljöpartiet och Vänstern, men såg inte till att få fram ett väl förankrat majoritetsförslag. Kristdemokraterna betonade vikten av att först lösa den s.k. akuta närtidsproblematiken innan nästa steg tog vid. Brutna löften, instabila regler och därtill en kraftig ramreduktion har nu lett till en stressad och oordnad planeringsprocess med stor risk för materielförstöring. Eftersom Kristdemokraterna reagerade på regeringens oförmåga att lösa Försvarsmaktens ekonomiska problem ställde vi inte upp på de ekonomiska ramar som Socialdemokraterna och Centern lade fram. Orsaken till de dramatiska nedskärningarna handlar inte enbart om 10 % neddragningar av ramen som en del gör gällande, utan bakom de dramatiska nedskärningarna ligger försvarsuppgörelsen mellan Försvarsmaktens ekonomiska situation, livligt påhejad av de försvarsfientliga partierna Vänstern och Miljöpartiet. Det är värt att notera att samtliga partier i försvarsutskottet vid två tillfällen hade varit eniga om att det nya ekonomisystemet inte skulle få påverka försvarsverksamheten negativt. Herr talman! I försvars och säkerhetspolitiken är det nödvändigt med stabilitet och långsiktighet. Att projektera och utveckla materiel, att utbilda och bedriva en trovärdig och kontinuerlig verksamhet samtidigt som en omfattande omstrukturering förestår ställer nu Försvarsmaktens och försvarsindustrins personal inför stora utmaningar. Stora nedskärningar i ett skede när Försvarsmaktens ekonomi har utsatts för enorma påfrestningar och instabila regler ger ringa trovärdighet åt viljan att utforma ett nytt försvar. Viktig kompetens riskerar att gå förlorad och arbetet med ominriktningen försvåras. Herr talman! Försvarsberedningen var enig om att grundorganisationen måste utvecklas långsiktigt mot en insats och kompetensorganisation. För att klara detta är det nödvändigt att främst större etablissemang eftersträvas som medger samträning, samövningar och fördjupad systemkunskap. Vi kristdemokrater menar därför att för att bibehålla och förstärka kompetensen för väpnad strid, som är det grundläggande och yttersta motivet för Försvarsmakten, måste regionala kompetenscentrum bevaras i framtiden. Den struktur vi gått in i rivs upp genom förslaget. De s.k. funktionsplattformarna bör lokaliseras tillsammans med brigadutbildningar. Vi kan då få ett antal hållbara centrum med hög kvalitet till låga kostnader, där mångfalden frodas i unika och kreativa, integrerade miljöer. Föreliggande förslag medger inte detta, vilket i framtiden kan visa sig bli det stora misstaget. Hur ska svensk kompetens kunna bevaras och utvecklas om vi inte bygger en tillräckligt bred bas för rekrytering och stimulerande konkurrens? Herr talman! Kompetens handlar om människan i Försvarsmakten, dvs. mänsklig kompetens, som är en färskvara. För att kunna nå de operativa krav som ställs utifrån försvarets fyra huvuduppgifter måste grundorganisationen säkerställa att vi hittar den kvalificerade personal som krävs för en stabil anpassningsförmåga. Detta ger en hög grad av trovärdighet för att bl.a. kunna deltaga i internationella fredsframtvingande insatser. En utarmning av den mänskliga kompetensen leder till att kunskapsnivån och förmågan att leda förband i fält blir allt lägre. Vår anpassningsförmåga finns i övningsverksamheten som är helt nödvändig för att behålla och inspirera kvalificerad personal. En försvarsmakt med hög kompetens kan väl uppfylla de krav som innebär att upptäcka, möta och avvisa varje kränkning av landet, att delta i alltmer komplexa fredsfrämjande insatser och stödja det fredstida samhället vid svåra påfrestningar. Framtidsinriktad verksamhet förutsätter goda kompetensmiljöer. Herr talman! Hur väl kommer Försvarsmakten att kunna lösa sina uppgifter i framtiden? De drastiska och förhastade nedskärningarna undergräver Försvarsmaktens förmåga att lösa de av statsmakterna ställda uppgifterna på ett tillfredsställande sätt. Hur dessa förmågor uppfattas av omgivningen påverkar bedömningen av försvarets trovärdighet. Även försvarsviljan påverkas av detta. Konsekvenserna av de föreslagna förändringarna skapar otrygghet för de totalförsvarspliktiga, den anställda personalen, alla de frivilliga och personal inom svensk försvarsindustri, och kan på sikt leda till minskat förtroende för försvaret. Herr talman! Sveriges vidsträckta yta kräver ett folkförsvar med största möjliga handlingsfrihet inför framtida hot. Kristdemokraterna har ända sedan Försvarsbeslut 96 betonat att en instabil säkerhetspolitisk situation kräver en långsiktig och stabil anpassningsförmåga för att vi ska kunna hantera olika typer av hotbilder. En nedrustning av det svenska försvaret betyder inte bara att människor blir arbetslösa utan det betyder också att vår beredskap för det som inte får hända krymper. Vi menar därför att de stora nedskärningar som regeringen och Centern nu för andra gången tillsammans åstadkommer under 1990-talet innebär en ökad risktagning med svensk försvarsförmåga i en svårförutsägbar omvärld. Vår nationella försäkringspremie får nu en onödigt stor och kostnadskrävande självrisk. Herr talman! Den demokratiska processen utifrån det här förslaget fortsätter nu. Enligt uppgifter i medierna har förbandschefer ålagts munkavle när det gäller det här grovförslaget. Jag anser att ett sådant här förslag måste tåla både intern och extern kritik. Det kan exempelvis upplevas på olika håll att beslutsunderlaget innehåller fel. Vad anser försvarsministern om ett sådant yttrandeförbud? Har inte alla personer rätt att lämna synpunkter på ett förslag som handlar om nationens säkerhet, som i detta fall?

Herr talman! Det är regeringsformens föreskrifter som gäller, och det är att varje medborgare har rätt till yttrandefrihet i vårt land. Chefen för Försvarsmakten, överbefälhavaren, har orienterat mig om att han avser att ha samtal med en del förbandschefer kring frågan om deras agerande i tjänsten. Jag har ett absolut förtroende för chefen för Åke Carnerös inlägg ger ett intryck av att det sveper en förlamning över vårt försvar. Jag vill peka på att när Åke Carnerö och kristdemokraterna kommer att studera det avsnitt i propositionen som gäller materielförsörjningen ser de inte den bilden. Vi var i tillfälle att föra förhandlingar med industrin, och det har varit möjligt att därigenom göra förändringar i betalningsterminer osv. Överbefälhavaren genomförde en omstudering av materielplanen i ljuset av den nya inriktning som försvaret har. Det kommer att framträda i propositionen att på punkt efter punkt både fortsätter anskaffningar och kan vi initiera moderniseringar och ytterligare anskaffningar av materiel. Jag kan bara nämna några punkter. Det sker stridsvagnsanskaffningar. Torpeder, korvetter och eldledningsradar anskaffas. Vi går vidare med en anskaffning av helikopterprojekt. Vi går vidare med ett reviderat medellångt luftvärnssystem, där överbefälhavaren har redovisat möjligheterna att omstudera dagens Bamse till en utvecklad form av luftförsvar med medellång räckvidd. Jag vill peka på att det i ÖB:s förslag - det har regeringen och Centerpartiet ställt sig bakom - finns en förskjutning i ökad riktning mot materielanskaffning, investeringar, forskning och utbildning.
Herr talman! Mitt anförande får ses i belysning av att jag inte har läst propositionen. Men det har naturligtvis hänt väldigt många saker under det här året inom försvarsindustriområdet, framför allt att man inte har fått tydliga och klara signaler i ett tidigt skede. I vissa fall handlar det om att man håller på att samverka eller ökar samordningen och samverkan med andra länder. Det får inte vara så, som man kan ha fått en uppfattning om, att en del materielprojekt har hamnat i återvändsgränder. Då blir det inte den materiella och tekniska förnyelse som hela tiden måste pågå. Försvarsindustrin är naturligtvis en säkerhetspolitisk tillgång - jag tror inte att det råder delade meningar om det. Men vi får återkomma till det här när vi har sett propositionen i detalj.

Herr talman! För två veckor sedan firade vi runt om i Europa att det var tio år sedan Berlinmuren föll. Centerpartiet är berett att ta ansvar och ta konsekvenserna av denna händelse för tio år sedan. Vi är beredda att dra försvars och säkerhetspolitiska slutsatser av Berlinmurens fall, Sovjetunionens upplösning och de forna Warszawapaktsstaternas frigörelse. Att Nato utvidgats med Polen, Ungern och Tjeckien, att samarbetet inom Partnerskap för fred intensifieras och att relationerna mellan Nato och Ryssland utvecklats så till den grad att dessa relationer tålde den allvarliga påfrestning som kriget i Kosovo utgjorde, gör det inte svårare att dra dessa slutsatser. Det är en fredligare tid vi går till mötes och en fredligare utveckling som vi bejakar. Sveriges försvar kan och ska inte längre stå kvar vid det kalla krigets struktur, som byggdes upp för att möta en stormaktsinvasion från öst. Till grund för den proposition som försvarsministern nu lagt fram ligger Centerpartiets och Socialdemokraternas överenskommelse om försvarspolitikens inriktning samt inriktningen för den ekonomiska ramen för åren 2002-2004, som riksdagen fastlagt redan i våras. Med omställningen av totalförsvaret kommer vi även i framtiden att ha ett starkt försvar med förmåga att försvara hela landet, även de län och orter där förbandsnedläggningar kommer att ske. Det nya insatsförsvaret utformas just för att kunna hävda Sveriges territoriella integritet, för att i hela landet kunna sätta in styrkor mot begränsade väpnade angrepp och för att kunna skydda Sverige mot allvarliga konsekvenser av angrepp mot landets infrastruktur. Dessutom måste Sveriges förmåga att delta i det internationella säkerhetssamarbetet förstärkas. En viktig del i omställningen handlar om att skapa handlingsutrymme för att anpassa totalförsvaret till nya typer av hot, som på lång sikt skulle kunna uppstå. Insatsorganisationen ska ha förmåga att redan i grundberedskap lösa de försvarsuppgifter som riksdagen beslutar. Vad som behövs är ett antal högt prioriterade och mångsidigt användbara förband, som dock är avsevärt färre än vad vi har i dag. Dessutom måste insatsorganisationen i sig innehålla en inbyggd förmåga till ominriktning, en kapacitet att anpassa försvarsförmågan till ytterligare uppgifter som kan bli aktuella på sikt. Herr talman! För drygt en vecka sedan kom jag hem från en resa i Bosnien. Tillsammans med delar av försvarsutskottet hade jag förmånen att på plats studera situationen och se det arbete som våra unga svenska män och kvinnor gör där nere. Det råder inget tvivel om behovet av en internationell närvaro där nere för en lång tid framöver. Den svenska Bosnieninsatsen visar vikten och värdet av att Försvarsmaktens internationella insatser ges en högre prioritet. Den svenska Bosnieninsatsen illustrerar också hur det svenska försvaret numera inte kan begränsas till att enbart hävda den territoriella integriteten, utan hur skyddet av vår säkerhet är beroende av hur väl vi lyckas medverka i det internationella säkerhetsarbetet. Att stärka den gemensamma europeiska krishanteringsförmågan är i allra högsta grad ett svenskt intresse. Vi har varit kritiska till hur regeringen och Försvarsmakten skötte ärendet med Kosovostyrkan. Den svenska snabbinsatsstyrkan var sist på plats, och det får inte upprepas. Därför måste försvaret utveckla en förmåga med stort mervärde för de internationella insatserna. Åtgärder som utvecklar enbart den nationella försvarsförmågan måste därför i någon mening nedprioriteras, av hänsyn till just den ökade internationella förmågan. Omstruktureringen innebär att totalförsvarets personalförsörjning även i framtiden ska baseras på ett pliktsystem. Det som ska vara dimensionerande för värnpliktsvolymen är emellertid behovet, i enlighet med riksdagens beslut. Inte minst i fullgörandet av de internationella insatserna, där svenska soldater medverkat, har våra värnpliktiga väckt respekt och vunnit anseende hos våra medverkande partner. Pliktsystemet kommer att vara en väsentlig del i den nya insatsorganisationen och har en långsiktig bärkraft. Herr talman! Ominriktningen kommer också att innebära att försvarets frivilligorganisationer får en allt viktigare funktion. Samtidigt höjs kraven på frivilligorganisationernas insatser. De insatser frivilligorganisationerna gör är viktiga komponenter för att upprätthålla försvarets folkliga förankring. Med det nya försvaret kommer frivilligorganisationerna att ges goda förutsättningar att bedriva och utveckla sin verksamhet. Ominriktningen är också påkallad och motiverad av behovet att utveckla försvarets förmåga att tackla nya och annorlunda hot. Flera av dessa hot är inte primärt militära till sin karaktär. I stället ser vi hur icke-militära metoder och påtryckningsmedel kan få katastrofala följdverkningar för det moderna, sårbara informationssamhället. Därför måste den civila försvarsförmågan stärkas och ges ökad betydelse. Stödet till det civila samhället är en av försvarets huvuduppgifter som måste fyllas med ett större innehåll. Tyvärr har vi inte kommit särskilt långt på detta område. Hindren är flera, däribland gällande lagstiftning. Vi måste bättre utnyttja de samlade resurser som finns inom olika myndigheters ansvarsområden och inom det civila samhället. En försöksverksamhet kunde vara ett sätt att snabbt och effektivt pröva och utveckla nya samarbetsformer. Vi har inte råd att bygga upp och vidmakthålla likartade resurser inom olika myndigheter. Ett exempel på tänkbar militär/civil integration är att utveckla ett gemensamt maritimt lednings och informationscentrum, som bl.a. skulle ha ansvar för kontroll och övervakning av sjötrafik med radar och transpondersystem, övervaknings och ingripandemöjligheter med fartyg, flygplan och helikoptrar, trafikledning och lotsning, kartering och sjömätning. Det kan också gälla transporter och kontroll av farligt gods, person och godstransporter, räddningstjänst och katastrofbistånd samt åtgärder mot alla former av illegal verksamhet, såväl nationell som gränsöverskridande sådan. Det skulle dessutom kunna omfatta miljöarbete och miljöskydd, olika former av bistånd och utveckling i grannländerna. Ett sådant centrum skulle därmed vara lämpligt som internationellt samverkansorgan främst för ledning och övervakning. Herr talman! Centerpartiet är ett försvarsvänligt parti. Därför fullföljer vi med denna överenskommelse vår ambition att ta ett långsiktigt ansvar för totalförsvarets omstrukturering. Det grundläggande är och måste vara att totalförsvaret rustas för morgondagens hot. På det sättet kan ett bra försvar bli än bättre.

Herr talman! Det är en självklarhet att världen har förändrats. Det är också självklart att de säkerhetspolitiska utmaningarna 1999 är av en helt annan karaktär än dem för tio år sedan. Jag har själv kraftfullt drivit frågan att nu se försvarspolitiken i två dimensioner, både det nationella försvaret av mer defensiv karaktär och ett aktivt deltagande för att bidra till säkerheten i omvärlden. Men - och det framgår inte av Erik Arthur Egervärns inlägg - de förmågorna är båda sidor av samma mynt, båda sidor av den samlade försvarsförmågan. En nedprioritering av det nationella försvaret leder automatiskt till en sämre förmåga att delta i internationella insatser. Jag har två frågor till Erik Arthur Egervärn. Den första gäller om Centerpartiet är berett att stå fast vid sin uppfattning att internationella insatser ska bekostas utanför försvarsramarna. Är man beredd att gå med på att insatserna successivt förs in i de anslag som har att klara av uppbyggnaden av förmågan internationellt och nationellt? Hittills har Centern varit ett värn mot ingrepp i de reguljära försvarsanslagen. Min andra fråga rör vad Erik Arthur Egervärn pekade på när det gäller Centerns långsiktiga ansvarstagande. 1996 års försvarsbeslut var inte någon vidare lyckosam handlingsväg. Hur det blir efter detta beslut vet ingen. Det är naturligtvis resandes ensak att Centern ställer upp på en stor ramsänkning i nästa försvarsbeslut. Varför svek ni det försvarspolitiska löftet att Försvarsmakten skulle kompenseras för den förändring av anslagsförordningen som skedde 1996? På det sättet kastades försvarsplaneringen ut i ett i det närmaste totalt kaos.
Herr talman! Henrik Landerholm och jag kan sannolikt vara överens om att nationellt och internationellt inriktad försvarsförmåga egentligen är två sidor av samma mynt. Det är egentligen en lek med ord. Blir det bättre i internationellt avseende blir det också bättre nationellt. De är utbytbara storheter. Sedan var det de konkreta frågorna. Står Centern fast vid finansiering av internationella verksamheter? Ja, det gör vi naturligtvis. Men samtidigt vill jag säga att finansieringen av framtida internationella insatser måste lösas i särskild ordning vid varje enskilt tillfälle. Det går inte att slå fast en enhetlig och för alltid generell princip för finansieringen. Volym, omfattning och andra faktorer avgör insatsens kostnad. Det är svårt att entydigt slå fast på vilket sätt man ska budgetera de internationella insatserna. Den andra frågan gäller huruvida vi står bakom anslagsförordningen. Henrik Landerholm vet själv hur den processen avlöpte i försvarsutskottet. Nu är vi på en ny arena med ett nytt försvarsbeslut och nya finansieringssituationer. Frågan är vid det här laget överspelad.
Herr talman! Det är naturligtvis lätt att säga att frågan är överspelad när man själv har bidragit till att inte lösa frågan genom att kasta in försvarspolitiken i en helt ohållbar planeringssituation. Det läge vi nu står i beror inte bara på den medvetna politiska - ond eller god - viljan att sänka försvarsramen i nästa försvarsbeslutsperiod. Även om jag inte tycker om det, och jag menar att det leder till förödande effekter, får jag acceptera Centerpartiets ställningstagande. Den andra frågan har Erik Arthur Egervärn inte på något sätt besvarat, nämligen varför Centern inte stod fast vid löftet att kompensera Försvarsmakten för det förändrade sättet att finansiera förskott till försvarsindustrin. Det är den andra anledningen till att vi står här i dag med förändringsförslag av sådan dignitet att det är omöjligt att veta vad som kommer ut av dem. Jag ber Erik Arthur Egervärn att tänka efter en gång till om min fråga om de internationella insatserna. Går det att överväga att finansiera en insats årligen med en mekaniserad bataljon till en kostnad på mellan 700 miljoner kronor och 1 miljard kronor inom det årliga försvarsanslaget? Ska pengarna, som hittills, tillföras särskilt vid varje insats? Det är en mycket viktig principfråga. Urholkningen av försvarsförmågan skulle kunna bli ohyggligt allvarlig om vi tillät försvarsanslagen fluktuera med efterfrågan på svenska internationella insatser.